Herr talman! Min uppfattning är den att Sveriges riksdag inte före folkomröstningen skall ta ställning till det förhandlingsresultat som föreligger. Jag uppfattade det också så att det egentligen var Daniel Tarschys önskemål att det här betänkandet skulle betraktas som ett ställningstagande till ett antal motioner men inte till förhandlingsresultatet. Men då tycker jag att skrivningarna i utskottsbetänkandet går för långt. Jag fäster mig då särskilt vid vad som står på s. 7, nämligen att ett EU-medlemskap skulle ''på ett avgörande sätt förbättra förutsättningarna för en fortsatt utveckling av vårt lands välstånd och välfärd''. Och sedan säger man: ''Utskottet välkomnar att Sverige, genom det resultat som uppnåtts i förhandlingarna -, nu har tagit ett viktigt steg för att möjliggöra ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen.'' -- Detta är uttalanden som jag tycker går för långt. Sedan förekommer det också att man i anslutning till motioner talar om att man utgår från att motionsönskemål kommer att tillmötesgås vid ett svenskt medlemskap. Jag tycker alltså att man i betänkandet inte håller sig strikt till det som jag anser vara viktigt. Nu skall svenska folket yttra sig i den här saken. Jag för min del är beredd att strikt följa det svenska folkets uppfattning i folkomröstningen, och i det läget skall det inte förekomma några pekpinnar, några påtryckningar eller några förhandsuttalanden från riksdagen. Jag är också orolig när det gäller en annan punkt, som inte behandlas i det här betänkandet -- jag måste ändå beröra det. Tendensen går där i samma riktning. Jag tänker på frågan om föreslagna grundlagsändringar. Jag menar att man skall avvakta med att ta ställning till de grundlagsändringar som nu är på väg tills folkomröstningsresultatet är klart. Jag tycker över huvud taget att det här sättet att utöva påtryckningar -- direkt eller indirekt -- är olyckligt. Jag kan delvis förstå att det är på det här sättet -- det beror väl på att opinionssiffrorna är så dåliga. Men man får lov att ha litet is i magen nu och hålla sig strikt till principer som är viktiga i det här sammanhanget. Det finns en annan sak i betänkandet som intresserar mig.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 Det som oroade mig var att försvarsministern för en tid sedan sade att neutraliteten är ett passerat stadium. Det sade han den 10 oktober. Ett annat frågetecken orsakas av det faktum att statsministern vid en debatt med mig i går uttalade att formuleringen att vår säkerhet skall syfta till neutralitet i händelse av krig inte längre används utan ersätts av andra formuleringar. Det är väl inget tvivel om att i varje fall en rad ledande företrädare för regeringen är på väg ut i den frågan. Det skapar en viss oreda när det kommer olika budskap om detta. Det har här i dag talats med stor emfas om enhälligheten när det gäller beslut i sådana här frågor inom Europaunionen. I går citerade jag en kommentar ur Svensk Juristtidning för statsministern, men jag fick inget svar på den punkten.

Denna särskilda förklaring finns. De påtryckningar som man blir utsatt för i samband med ett kvalificerat majoritetsbeslut kanske blir så stora att ingen kan sätta sig emot det. Säkerligen finns det en sådan oro. Det är svårt att säga någonting annat. Herr talman! Det finns en fråga som jag intresserar mig mycket för. Jag menar att den behandling som frågan har fått i utskottsutlåtandet inte är tillfredsställande. Sverige har beträffande offentlighetsprincipen nöjt sig med att nyligen göra en ensidig och urvattnad deklaration som inte nämnvärt skiljer sig från den i förhandlingarnas inledningsskede för drygt ett år sedan. Deklarationen förpliktar inte EU, som har varit negativ till en gemensam deklaration, till någonting. Det har inte ens gjorts ett gemensamt nordiskt uttalande. EU-kommissionen slog i mars 1994 fast att vår offentlighetsprincip inte ger svenskar rätt att avslöja förtroliga EU-dokument. Det är enligt kommissionen en angelägenhet för svenska myndigheter att genomdriva de undantag för tillgänglighet som Europarådet kan besluta om för sina dokument. Jag kan inte gå in på alla detaljer i detta utlåtande, men på de grunder som jag nu har angett avser jag att lägga ner min röst i denna fråga. Jag tycker att de som har en kritisk och eftertänksam inställning bör göra detsamma.

Herr talman! Jag skall inte ägna mig åt att recensera olika statsrådsuttalanden. Jag skall bara påminna om den formulering som riksdagen har fastställt när det gäller uttolkningen av alliansfriheten. Det skall vara alliansfrihet i fred för att vi skall kunna vara neutrala i händelse av krig i vårt närområde. Det har skett en liten förändring i förhållande till den tidigare formuleringen. Det hette tidigare att alliansfriheten var syftande till neutralitet i krig. I bägge fallen är alliansfriheten till för att vi skall kunna vara neutrala i händelse av krig. Att den moderna formuleringen är något annorlunda beror inte på EU utan på att det har förekommit ett antal krig under senare årtionden då Sverige inte har varit neutralt, t.ex. Vietnamkriget och krigen i södra Afrika. Då har Sverige aktivt stött den ena sidan. En modernisering av denna formulering har varit av nöden alldeles oavsett EU-samarbetet. Det viktiga för oss är alltså att vi kan bibehålla vår alliansfrihet så att vi kan vara neutrala om det skulle bli ett krig. Det har funnits ett traditionellt tal om neutralitet i förhållande till det kalla kriget, men det har inte varit lika formaliserat. Det är naturligtvis inte lika aktuellt längre, i och med att det kalla kriget inte längre existerar. Sverige har en lång tradition av att kunna ta ställning i känsliga och konfliktfyllda utrikespolitiska frågor och av att kunna samverka med andra i sådana frågor. Detta är alltså inte på något sätt någonting nytt. Det kan finnas anledning att påminna om att Danmark inte har gjort något undantag från Maastrichtavtalet när det gäller deltagandet i ett militärt samarbete. Det var uppe tidigare i debatten. Danmark och EU:s medlemsländer har konstaterat att en dansk ensidig deklaration om att man inte tänker delta i något militärt samarbete är helt förenlig med Maastrichtavtalet. På motsvarande sätt har vi deklarerat att vår alliansfrihet består. Vi har alltså löst detta på i princip samma sätt som Danmark har gjort. Detta att man skall undvika att hindra enhälliga beslut är ingen juridiskt bindande del av avtalet. Det är en politisk ambition. I ett samarbete är det rimligt att man är beredd att vid behov jämka litet och att man försöker komma fram till enhälliga beslut. Om vi anser att vitala utrikes eller säkerhetspolitiska intressen står på spel har vi dock ingen som helst anledning att medverka till ett enhälligt beslut. Hans Göran Franck antydde att vi i så fall skulle kunna utsättas för påtryckningar. Det har jag svårt att förstå. Risken för påtryckningar från EU:s sida är förmodligen betydligt mindre om Sverige är medlem än om Sverige är en liten utanförstående part i EU:s grannskap. Det finns inte någon offentlighetslagstiftning i EU som är tillämplig i de enskilda medlemsländerna. EU:s offentlighetsregler gäller EU:s egna organ. Därför har det inte funnits någon anledning att göra undantag i avtalet för offentligheten. Man kan inte göra undantag från någonting som inte finns. Vi bestämmer själva över offentlighetslagstiftningen i
Herr talman! Pär Granstedt talar om neutralitet som om det endast hänförde sig till det kalla kriget. Neutralitetspolitiken har en mycket lång historia i Sverige. Den kom till långt innan det kalla kriget blev en realitet. Jag förstår att det är problem för Pär Granstedt när det gäller säkerhetspolitiken, av den enkla anledningen att neutralitetspolitiken både inom Socialdemokraterna och Centerpartiet är mycket fast förankrad. Det beklagliga är att Moderaterna och Folkpartiet, som inte alls har denna förankring och tradition, av allt att döma inte har något emot att Sverige överger neutralitetspolitiken. De är inte heller emot att Sverige i fortsättningen ingår i ett gemensamt försvar. Det är här problemen inställer sig. Ulf Dinkelspiel gjorde i inledningsskedet av förhandlingarna uttalanden om att Sverige inte kommer att motsätta sig en utveckling mot ett gemensamt försvar. Det är klart att det innebär problem. Det finns även andra ting som verkar i denna riktning. Det var också intressant att statsministern i går inte besvarade frågan om det uttalande som den franske Europaministern gjorde när han nyligen var här. Han deklarerade tydligt att Sverige måste ansluta sig till Europaförsvaret. Enligt Lamassoure är det för närvarande inte obligatoriskt, men på sikt måste Sverige som medlem gå med i den Västeuropeiska försvarsalliansen. Observatörsstatus i VEU kan tillåtas men är enligt Lamassoure endast ett provisorium. Detta är ett exempel på de påtryckningar som man kommer att bli utsatt för.
Herr talman! Jag sade redan i mitt inledningsanförande att jag vet att man från nejsidan kraftfullt driver denna linje. Följaktligen kommer man att upprepa påståendet att vi överger alliansfriheten, även om det fortfarande inte finns någon punkt i avtalet som man kan bygga det påståendet på. Neutralitetspolitik är inte neutralitet. Neutralitetspolitik är en politik som syftar till neutralitet om man skulle ställas inför en konflikt. Därför är neutralitetspolitikens traditionella formulering i Sverige: alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Vi kan om vi vill säga att vi förde en neutral utrikespolitik i förhållande till det kalla kriget. Det kalla kriget är slut. Däremot bibehåller vi vår alliansfrihet för att kunna vara neutrala om det skulle uppstå ett krig i vårt närområde. I det avseendet görs det ingen ändring av politiken. Det finns ingen anledning att gå ifrån den politiken, även om vi går med i EU. Det finns ingen avsikt att gå ifrån den. Det finns ingenting i EU-avtalet som skulle kunna tvinga oss att göra det. Man kan naturligtvis citera -- det gör man flitigt -- olika uttalanden från olika individuella personer som av olika skäl har en annan uppfattning. Vi skall dock inte bygga vår säkerhetspolitiska verklighet på uttalanden av Lamassoure eller Barnaby, utan den bygger vi på avtalet. Skall man bedöma vad avtalet innebär, måste man utgå från vad som står i avtalet. I avtalet finns det inga som helst förpliktelser på det militära området, inga alliansförpliktelser. Dinkelspiel har aldrig lovat att inte hejda utvecklingen mot ett gemensamt försvar. Det finns inget sådant mål i EU. EU har inte fastställt ett gemensamt försvar som ett mål. Däremot har man fastställt att man skall eftersträva en gemensam försvarspolitik som skulle kunna leda till ett gemensamt försvar, och det är faktiskt något annat. Om det skulle bli aktuellt med ett gemensamt försvar, så är det ingenting som vi behöver ställa upp på. Dinkelspiels uttalanden innebär inte något som helst åtagande från vår sida att medverka i det ena eller det andra. Vi har sagt att om andra länder har ambitioner på det här området, så är det inte vår avsikt att ugöra ett hinder för deras utveckling och samarbete.
Herr talman! I Maastrichtavtalet står det att den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken skall omfatta alla frågor som berör unionens säkerhet, inbegripet utformningen på lång sikt av en gemensam försvarspolitik som med tiden skulle kunna leda till ett gemensamt försvar. Unionen anmodar VEU att genomföra unionsbeslut och unionsaktioner som berör försvaret. Målet är att bygga upp VEU stegvis som Europaunionens försvarskomponent. Jag tycker att syftet är mycket tydligt. Det är väl ingen tvekan om att ifall man hade velat vara på den säkra sidan och kunnat lugna svenska folket, är det givet att man skulle ha gjort ett förbehåll på den här punkten. Men det har man inte gjort, och det är svagheten i ståndpunkten. Eftersom Davignonrapporten har berörts i utskottets utlåtande, vill jag nämna att statsminister Palme 1971 tog upp frågan om den svenska neutralitetspolitiken. Mot bakgrund av motsvarande omständigheter ansåg han att det inte var möjligt att förena det här med svensk neutralitetspolitik utan ett uttryckligt förbehåll. Det är beklagligt att man inte har följt det danska exemplet, där det finns ett uttryckligt fördrag. Men det har man inte kunnat få in, eftersom EU inte längre vill gå med på sådana här saker. Man var inte heller beredd att gå med på ett undantag när det gäller offentlighetsprincipen. Beträffande offentlighetsprincipen är det både en fråga om vad som gäller nu och vad som kan gälla framdeles. Man gick inte ens med på en gemensam deklaration. På dessa centrala punkter där Sverige verkligen är i behov av ett undantag -- i alla fall inför framtiden -- har vi inte fått några undantag.

Herr talman! Det är uppenbart att man kan tolka det som vi håller på att ge oss in i på många olika sätt. Därför är det oerhört väsentligt att vi nu får hjälp av regeringen att översätta de relevanta dokumenten ordagrant. Vi vill inte bara ha små skrifter från UD, där UD gör sina egna tolkningar och där det är omöjligt att avgöra vad som verkligen gäller rent juridiskt och vad som bara är omskrivningar, förmodanden och tolkningar. Det måste bli en skärpning på den här punkten. Sverige och EU:s medlemsstater paraferades. I ett utkast till utrikesutskottets betänkande hade utskottets kansli författat en klar och pedagogisk beskrivning av hur fördraget är upplagt. Denna byggde på ett PM från UD. Eftersom fördraget inte paraferats lyftes avsnittet ut ur betänkandet. Nu har fördraget paraferats. Jag tycker att det är viktigt att det uteslutna avsnittet offentliggörs, så att vi klart vet vad som gäller. Jag citerar: ''Det anslutningsfördrag som slutits mellan Sverige och EU:s medlemsstater är i huvudsak uppbyggt som de tidigare anslutningsfördrag genom vilka Europeiska Gemenskapen utvidgats. I likhet med dessa äldre fördrag består anslutningsfördraget av tre skilda dokument: ett kort Fördrag, en omfattande Anslutningsakt och en kort Slutakt. Till Anslutningsakten är fogade ett antal bilagor och protokoll; till Slutakten ett antal deklarationer, av antingen gemensam eller enskild karaktär.

Dessa bestämmelser i Fördraget utgör de centrala reglerna om svensk anslutning till EU. I den mån särskilda undantag, övergångsregler eller anpassningar inte upptagits i Anslutningsakten blir de för gemenskaperna grundläggande fördragen , som antagits före tillträdet, bindande för Sverige. Detta framgår också av artikel 2 i Anslutningsakten.'' Det här sist angivna stycket är det viktigaste. Vi vet vad som gäller. Om vi inte har fått ett skriftligt undantag i ett mycket speciellt dokument, Anslutningsakten, är vi bundna av varenda bokstav i de andra fördragen. Det är klart och tydligt och mycket bra att känna till. Alla de goda önskningarna, de yttranden, de ensidiga deklarationerna och de förmodanden som man bygger mycket på i diskussionerna är förhoppningar som vi kanske kan arbeta för men som icke är juridiskt bindande. Om vi är medlemmar i unionen är vi rättsligt bundna av unionens fördrag. Det är alltså bara att se efter i Anslutningsakten. Har det inte upptagits några undantag där är Sverige bundet av t.ex. Maastrichtfördraget. Riksdagens utredningstjänst har tagit fram uppgifter om vad som upptagits i Anslutningsakten när det gäller den Ekonomiska monetära unionen, EMU, och den gemensamma utrikes , säkerhetsoch försvarspolitiken. I dessa avsnitt har inte Sverige fått några undantag alls. Maastrichtfördraget är alltså bindande för oss till sin bokstav. UD har nu publicerat skriften Ds 1994:48 ''Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen'' i stället för en ordentlig PM om vad som gäller. Tyvärr finns inte promemorians klara redogörelse över förhandlingsresultatet med. Man gör i stället dess värre tolkningar som inte har stöd i fördragstexten och som är missvisande. Så säger man t.ex. om EMU att ''Riksdagen tar ställning till frågorna om en gemensam valuta och centralbank när dessa aktualiseras.'' Detta är missledande. Sverige har inte begärt och inte heller fått några särbestämmelser när det gäller EMU. Alltså gäller I artikel 109, J 4 sägs att EMU:s tredje fas, som omfattar gemensam valuta och centralbank, kommer att inledas senast 1999 för de länder som klarat konvergenskraven. Denna artikel skall alltså automatiskt inträda då utan några riksdagsbeslut eller några nya ratificeringar. Vilka dessa länder är, som kommer med i denna gemensamma valuta och centralbank och vilkas riksbankers befogenhet upphör, beslutas av rådet med kvalificerad majoritet -- inget veto här inte! Det är alltså inte fråga om att fatta ett nytt beslut som måste godkännas av medlemsstaternas parlament. Kommissionen kommer också att se till att vi strävar efter att hålla inflationen, budgetunderskottet och statsskulden nere, så att vi blir konvergenta. Bara om vi misslyckas med vår uttalade strävan att nå konvergensmålet slipper vi undan. Sverige har inte heller fått några undantag när det gäller den gemensamma utrikes-, säkerhets och försvarspolitiken. I UD:s skrift säger man att vi deltar fullt ut och aktivt med alltjämt bibehållen militär alliansfrihet. I den proposition om folkomröstningen, som lades fram i dag, har man lagt till ett litet ''men''. Där står alltså att vi skall delta fullt ut och aktivt men med alltjämt bibehållen militär alliansfrihet. Den deklaration som fogats till anslutningsakten understryker t.o.m. att vi helt och hållet utan reservation accepterar hela Maastrichtfördraget, dvs. reglerna i avd. V, som behandlar utrikes och säkerhetspolitiken, och de relevanta deklarationer som bifogats till fördraget. Vi har alltså helt och hållet fullt ut anslutit oss till allt detta, vilket bl.a. Hans Göran Franck här har citerat.

Det står i dokumentet att det är begripligt det inte är aktuellt just nu, eftersom det är politiskt känsligt. Jag citerar direkt från Europaparlamentets utskottsbetänkande: ''I Sverige är man naturligtvis klar över att den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken är tänkt som ett förstadium till en gemensam försvarspolitik med ett gemensamt försvar för ögonen. Enligt officiella källor lovar Sverige att på inget sätt lägga hinder i vägen för Unionen i dess strävan i denna riktning.'' Detta är min egen översättning från danska. Genom förhandlingarna har vi fått en del övergångsbestämmelser, bl.a. när det gäller kemikalieområdet. I betänkande 20 säger utrikesutskottet att vi under ett antal år inte behöver anpassa oss nedåt i fråga om säkerheten för miljö och hälsa. På s. 19 i betänkandet står det att syftet för översynen, som under tiden skall göras av EU, är ett bibehållande av kandidatländernas skyddsnormer. Vi har alltså fått ett tidsbegränsat undantag. Efter ett antal år gäller EU:s bestämmelser fullt ut. Utrikesutskottet tolkar detta som att den översyn som EU skall göra syftar till att bibehålla kandidatländernas skyddsnormer. Men detta finns ingalunda inskrivet i den rapport som ministerrådet har avgett med anledning av förhandlingsresultatet. I rapporten står det -- direkt översatt från engelska -- att den översyn som nu EU skall göra skall ske med för Unionen normala procedurer och att den skall vara förutsättningslös. Man är väldigt mån om att det inte skall sättas upp några gränshinder, trots att vi har övergångsbestämmelser. Det fria flödet av varor får inte hindras. Sedan hänvisar man till en viss deklaration, men man ger absolut inte något löfte om att nalkas svenska bestämmelser. Man är också mån om att betona att efter denna övergångsperiod gäller EU:s regler fullt ut. Herr talman!

Herr talman! Sveriges väg mot medlemskap i den europeiska unionen kan liknas vid en orientering i elitklass. Kontrollerna som måste stämplas in för att vi skall kunna nå målet har plockats en efter en. Trots att terrängen har varit svårgenomtränglig och trots att onda korpar suttit i träden och ropat ''det går inte, det går inte'' har terrrängavsnitt efter terrängavsnitt forcerats. Förhandlingsöverenskommelsen stämplades in i rätt tid och är nu paraferad, trots alla pessimistiska förutsägelser om tidtabellen. I dag finns regeringens proposition om folkomröstning angående EU-medlemskap på riksdagens bord. Vi har nu ett par kontrollskärmar kvar. Vi närmar oss målområdet, och det blir svenska folket som kommer att bestämma om vi skall gå i mål. Nästa viktiga kontrollskärm på vår väg mot medlemskap är Europaparlamentets godkännande av utvidgningen, ett beslut som vi hoppas att man fattar den 4 maj. Sedan har vi en sista spurtsträcka och en sista kontroll kvar, nämligen vår egen folkomröstning den 13 november. Herr talman! Ett svenskt medlemskap i den europeiska unionen är den viktigaste framtidsfrågan för Sverige under 1990-talet. Sverige är djupt förankrat i den europeiska traditionen. Vårt land delar historiskt, kulturellt, ekonomiskt och politiskt samhörigheten med de länder som i dag ingår i den europeiska unionen. När vi fyra länder har blivit medlemmar, vilket jag hoppas, kommer EG/EU att omfatta i stort sett hela Västeuropa. Enigheten mellan partierna i vår riksdag när det gäller Sveriges medlemskap är, med ett litet undantag när, total. Det betänkande som föranleder denna debatt är ett enhälligt betänkande. Sedan den socialdemokratiska regeringen sommaren 1991 lämnade in medlemsansökan har vi i bred enighet och över partigränserna målmedvetet arbetat för att vårt land skall kunna delta i och kunna påverka europeisk utveckling i framtiden som ett medlemsland i den europeiska unionen. Ytterst är det det svenska folket som i en omröstning kommer att avgöra frågan. Vi vet att det i dag finns många som säger ja till ett medlemskap och att det finns många som tänker rösta nej. Ett mycket stort antal människor har inte bestämt sig. När det gäller opinionen i Sverige är det otvetydigt så, att det är viktigt för oss att Europaparlamentet klart visar svenska folket att vi hälsas välkomna i Bland Europaparlamentarikerna finns det en klar majoritet som vill att Sverige, Finland, Norge och Österrike skall bli medlemmar. Men trots detta råder det i dag en osäkerhet om huruvida Europaparlamentet kommer att fatta beslut i frågan före sommaruppehållet. Den 4 maj är sista möjliga datum för Europaparlamentet att fatta beslut innan man själv går till val. Detta är alltså det nuvarande Europaparlamentets sista möjlighet att påverka frågan. Finns det inte minst 260 parlamentariker som röstar för utvidgningen närvarande den 4 maj, skapas en osäker situation som riskerar att få en direkt negativ inverkan på opinionen i Sverige. Det är viktigt för Sverige att Europaparlamentet ger signaler till svenska folket om att vi är välkomna. I våra kontakter med partikamrater i Europaparlamentet är det viktigt att vi framhåller hur väsentligt detta är för stämningen i Sverige inför vår folkomröstning. Vi måste förklara för våra vänner i Europaparlamentet vilken betydelse deras handlingssätt den 4 maj kommer att få för Sveriges inställning till EU inför den svenska folkomröstningen och hur detta kan påverka våra möjligheter att få en majoritet för ett ja till svenskt medlemskap. Herr talman! Moderata samlingspartiet har sedan många år kompassen inställd på medlemskap. För oss är det självklart att Sverige bör vara med och forma ett Europa som lever i fred, frihet, demokrati och välstånd -- ett Europa som har vilja och förmåga att stödja grannländerna och som tar sitt internationella ansvar, ett Europa som har kraft att ta sig an övergripande problem som bara kan lösas genom samarbete. I den offentliga EU-debatten har de bakomliggande grundvärderingarna glömts bort. Skälen till att tolv europeiska demokratiska länder i dag frivilligt valt att gå in i ett bindande samarbete har hamnat i skymundan. Medlemskapsfrågans betydelse för vår gemensamma framtid och för värdet av att vi i vårt land är med och tar ansvar för utvecklingen i Europa har drunknat i ett sammelsurium av detaljer och småskuren negativism. Herr talman! Inflytandefrågan är en av de viktigaste frågorna som diskuteras i Europadebatten. Vi kan glädja oss åt förhandlingsresultatet. Därigenom uppnåddes inte bara att svenska ståndpunkter på de flesta områden fick gehör. När det gäller miljöområdet och bevarandet av frihandelsavtalen med Estland, Lettland och Litauen fick vi inte bara ha kvar de svenska reglerna, utan EU beslutade dessutom att följa Sveriges exempel och att förändra sin egen politik i vår riktning. Detta har vi uppnått, trots att vi ännu inte är medlemmar i EU. Det råder inget tvivel om att våra möjligheter att få inflytande över Europas utveckling ytterligare kommer att öka genom ett medlemskap. Det är ett väsentligt svenskt intresse att Sverige som medlemsland får ett reellt inflytande i EU så snart som möjligt. Det är viktigt för oss att vårt land som medlemsland kan delta på samma villkor som övriga EU-länder och påverka utformningen av de förslag till institutionella och andra förändringar som skall ligga till grund för beslut 1996. Om vi sitter kvar i väntebåset till 1996 får vi acceptera att andra under tiden bestämmer åt oss. Herr talman! Hittills har svenska folket utsatts för en störtflod av mestadels osakliga påståenden. Nyheter om alla hemskheter som skulle drabba oss, först som EES-medlemmar och nu som EU medlemmar, har flödat över oss alla. När vi nu undan för undan får facit i hand framstår överdrifterna och generaliseringarna i all sin solkighet. Jag påstår inte att EU är felfritt eller att allting bara innebär fördelar för oss eller att medlemskap löser alla våra problem. Vi kan inte heller förutsäga framtiden. Men vi måste göra klart för oss vilken roll vi vill att Sverige skall ha i det framtida Europa. Vill vi göra gemensam sak med övriga länder, eller vill vi stå utanför ett samarbete som hela tiden utvecklas mellan gemenskapens länder? I så fall riskerar vi att bli alltmer isolerade. Det står nu klart att allt fler länder söker medlemskap i den europeiska unionen. Ungern och Polen har nyligen lämnat in sina ansökningar. För dem har det, ända sedan de släpptes ur Warszawapaktens järngrepp, varit självklart att söka allt närmare samarbete med EG/EU. Just dessa länder önskar inget hellre än att Sveriges medlemskap förs lyckosamt i hamn. De ser vårt medlemskap som en möjlighet för dem själva att följa efter. Om vi når målet och blir medlemmar den 1 januari 1995 kan vårt land tillsammans med övriga länder i gemenskapen vara med och ta ansvar för och påverka stora övergripande frågor som bara kan lösas genom samarbete.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
Herr talman! Karin Falkmer kan vara alldeles lugn. Den 4 maj eller vid någon annan tidpunkt kommer Europaparlamentet att rösta ja. Ännu en gång har man planerat att inhösta en stor seger. Det verkar nämligen som att ja-sidan lägger upp sin taktik så, att man problematiserar självklarheter och sedan inhöstar en seger när dessa självklarheter uppfylls. Jag tror inte att Karin Falkmer behöver vara ängslig för detta. Vi har faktiskt redan ett inflytande. EFTA länderna och EU-länderna har samarbetat ända sedan EFTA:s och EG:s tillkomst. Vi har ett frihandelsavtal och samarbetar på en massa olika sätt. Sverige tillhör de tio nationer på jorden som är med i flest internationella sammanslutningar, närmare bestämt 3 754 stycken. Många av dem finns i Europa. Vi kommer snart att ha en diskussion här i kammaren om internationell miljö. Sverige finns med vid ministermöten och i FN:s olika organisationer. Vidare är vi med i Europarådet med den nye svenske generalsekreteraren. Vi har en massa möjligheter till inflytande. Men om vi går med i unionen kommer dess beslut att vara tvingande och bindande i Sverige. Jag är glad över att Karin Falkmer åtminstone inte minimerar betydelsen av detta utan säger att detta är det största beslutet som fattas under detta århundrade. Det har tidigare i debatten i dag funnits en tendens att säga att detta inte innebär en så stor skillnad mot vad vi redan har. Det är ett oerhört betydelsefullt beslut. Från att ha varit en suverän nation, där svenska folket väljer sina företrädare som ensamma ansvarar för normgivningen i landet, går vi in i en union och överlämnar med en grundlagsändring rätten att besluta över lagar i Sverige till en överstatlig organisation. Även om vi inte här skall diskutera ett ja eller nej -- jag håller med dem som säger att vi har en folkomröstning framför oss och att riksdagen inte skall fatta något direkt beslut om detta nu -- är det ändå viktigt att betona att det är ett oerhört betydelsefullt steg vi tar. Jag för min del har redan tagit ställning för att vi inte bör lämna vår rätt till självbestämmande. Vi i Sverige blir självfallet inte isolerade och hamnar inte utanför den europeiska gemenskapen bara för att våra grannländer på kontinenten bildar en union. Vi tillhör Europa och vi har också ett nära samarbete med de andra europeiska staterna.
Herr talman! Jag noterar Birgitta Hambraeus optimism inför Europaparlamentets beslut den 4 maj. Ett medlemskap i den europeiska unionen handlar för Sveriges del om att vi får ett inflytande över de beslut som vi redan i dag är oerhört beroende av. Man kan fråga sig varför tolv demokratiska länder fullständigt frivilligt sökt sig till denna form av samarbete. Det är naturligtvis för att man vill bygga ett Europa som leder till något gott för befolkningarna i respektive länder. I detta samarbete och denna utveckling av framtidens Europa anser jag att Sverige skall kunna delta på samma villkor som övriga europeiska länder. Det råder inget tvivel om att vi, när och om vi blir medlemmar i den europeiska unionen, kommer att förflytta en del av det inflytande som vi i dag har i denna kammare till en gemensam beslutsorganisation i Europa. Därmed kommer vi att få ett ökat reellt inflytande över de beslut som i framtiden kommer att påverka oss alla.

Herr talman! Jag skall ta upp offentlighetsprincipen. Jag har väckt en motion som behandlas i detta betänkande. Dessutom har jag debatterat offentlighetsprincipen många gånger här i kammaren. Det är väsentligt att slå fast att offentlighetsprincipen inte skall rubbas. Jag väckte min motion därför att jag ville ha garantier för att tryckfrihetsförordningen inte ändras. Nu skriver utskottet att man har haft en offentlig utfrågning om offentlighetsprincipen. Jag var där och märkte att det fanns en mycket stark oro, inte minst från journalisternas sida, för att det kan bli besvärligt att ha kvar offentlighetsprincipen. Jag tycker inte heller att man genom utskottet får någon garanti för att vi kommer att kunna klara det här. Jag vill gärna citera vad som står i betänkandet och som är ett citat ur Sveriges deklaration när man började förhandlingarna: ''Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten utgör fundamentala principer som är förankrade i den svenska grundlagen och som garanterar medborgarna tillgång till information om den offentliga förvaltningens verksamhet. Dessa principer är en omistlig del av vårt politiska och kulturella arv.'' Jag tycker att vi borde se till att garantera att vi kan behålla de värden som offentlighetsprincipen står för och som alla är överens om.

Men jag tog upp ett förslag i min motion om ett EG-direktiv som har behandlats av parlamentet och har ändrats och sedan godkänts och nu ligger hos ministerrådet. Jag kan inte förstå annat än att om det här EG direktivet går igenom i ministerrådet inom den närmaste tiden kommer vi helt enkelt att vara tvungna att ändra på vår tryckfrihetsförordning. EU har ju uttalat att vi måste följa EG-direktiven och då återstår ingenting annat. Jag ville att vi skulle ha särskilda bestämmelser som gjorde att vi inte skulle behöva ändra på tryckfrihetsförordningen. Men nu ser jag inte att vi har de möjligheterna. När det gäller övriga bestämmelser står det också i betänkandet att det inte finns något gemensamt regelverk för medlemsländerna. Därför betyder det ingenting när det gäller offentlighetsprincipen. Men faktum är att det finns regler som gäller inom EU, och eftersom en del av besluten som vi fattar i riksdagen i dag kommer att fattas inom EU och parlamentet där, kommer vissa frågor att inte omfattas av offentlighetsprincipen i fortsättningen. Det är inte en riktig beskrivning av förhållandena som har gjorts. Det kommer att ske en urgröpning av offentlighetsprincipen när det gäller frågor som behandlas inom EU. Jag är som sagt orolig för vad som kommer att hända om EG-direktivet går igenom. Jag tycker att vi skall ha garantier för att vi inte ändrar på vår offentlighetsprincip som har ett så stort värde i vår demokrati.
Herr talman! Jag delar helt Ingela Mårtenssons grundläggande syn, att vi självfallet skall slå vakt om vår offentlighetsprincip. Det var också regeringens utgångspunkt, både när förhandlingarna startade och när de slutade. Det finns anledning för riksdagen att sluta upp bakom den principen. Jag vet inte om Ingela Mårtensson ännu har haft tid att ta del av den ganska omfattande utredning som jag har gjort om hur vi kan komma att påverkas av offentlighetsreglerna inom EU. Det kan dyka upp en del komplikationer som har att göra med att det råder andra regler inom EU än inom Sverige. Samtidigt är det tydligt att det inom EU finns en klar utveckling mot ökad öppenhet och ett intresse av att ta del av de erfarenheter som länder som Sverige har gjort på området. När EU-parlamentet för några månader sedan gjorde ett uttalande med anledning av kandidatländernas anslutning betonades speciellt att det sågs som en tillgång för unionen att det nu kommer in länder som har en öppen tradition när det gäller statsskicket och offentliga dokument. Man såg detta som ett stöd för pågående strävanden inom Europeiska unionen att skapa ökad öppenhet. Personligen tror jag att vi vid ett medlemskap i unionen kan föra med oss mycket av vårt tänkande, vår öppenhetsfilosofi på det här området och bidra till ökad öppenhet inom gemenskapen. Den processen är redan på gång.
Herr talman! Jag har tyvärr inte hunnit läsa den utredningen än. Däremot har jag läst referat av den. Det hade varit bra om man också i betänkandet hade citerat från utredningen. Det hade varit en tillgång för riksdagens ledamöter. Jag är väl medveten om att man går i riktning mot större öppenhet och det är bra. Vi har ju andra traditioner, inte minst när det gäller Norden. Jag hoppas att man kan gå i den riktningen. Men Daniel Tarschys måste väl medge att det kommer att leda till en begränsad offentlighetsprincip i Sverige om det speciella EG direktivet går igenom i ministerrådet såsom det var tänkt. Jag vet att man ser över saken i en arbetsgrupp. Men om det synsättet gäller att den registrerades intresse väger över när det gäller personuppgifter, i samband med insyn från journalister eller allmänheten, kommer man att gå efter den registrerades intresse. Det kommer att leda till en begränsad offentlighetsprincip i Sverige. Är det inte så, Daniel Tarschys, att vi kommer att tvingas att ändra vår tryckfrihetsförordning om förslaget i EG-direktivet går igenom?
Herr talman! Anledningen till att man inte kunde återge avsnitt ur utredningen i utskottets betänkande var att utredningsbetänkandet kom efter utskottets betänkande. Men jag vill gärna uppmana Ingela Mårtensson att ta del av de ganska omfattande texter som finns som behandlar effekterna på svensk offentlighet av ett medlemskap i EU. Det finns effekter som vi har anledning att fundera en del över samtidigt som jag tror att helhetsbilden är positiv och utvecklingen inom EU helt klart går mot ökad offentlighet. Jag är inte närmare bekant med förslaget om datadirektiv. Det låg utanför mitt utredningsuppdrag. Men om jag förstår Ingela Mårtensson rätt syftar EU:s regler till ökat integritetsskydd. Vår egen datalagstiftning utgår från grundtanken att vi skall ha ett mycket starkt integritetsskydd. Jag tror inte att det finns några stora diskrepanser när det gäller den grundläggande åskådningen.
Herr talman! Offentlighetsprincipen och integritetsskyddet är som kommunicerande kärl. Om man ökar integritetsskyddet när det gäller den registrerades intresse och säger att det väger tyngre än det allmännas kommer man att tvingas att göra en inskränkning. Jag känner väl till det här eftersom jag satt med i Datalagsutredningen. Där konstaterade alla experter att det kommer att ske en inskränkning om EG-direktivet går igenom. Det stämmer inte överens med vår offentlighetsprincip. Men vi får se vad EG:s ministerråd beslutar. Det hade varit bra om vi hade garanterat att vi inte behöver göra några inskränkningar utan i stället skulle ha kunnat ha några särbestämmelser. Men som jag ser det nu finns inte den möjligheten.

Herr talman! I betänkade UU20 behandlas Sveriges förhållanden till EG/EU i ett antal olika avseenden. När det gäller för ett land och en nation att ta ställning till och avväga vad som kan ha betydelse när man i större eller mindre grad skall ansluta sig till en ny samarbetsorganisation kan det finnas många olika aspekter att ta hänsyn till. I det här sammanhanget gäller det ju en organisation och ett samarbete som är långtgående. Låt mig nämna några områden som man bör beakta. En anledning som kan utgöra ett motiv kan vara ett yttre hot. Man behöver så att säga ha gemensamma vänner för att värja sig mot ett sådant här hot. Det här kan också vara grundat på en kulturell värdegemenskap och på gemensamma värden som man vill slå vakt om och på det här sättet förstärka. Man kan också vilja välja samarbete för att tillvarata mer rent nationella intressen. När det gäller Sveriges förhållande till förhandlingarna och ett tänkt medlemskap i EU tycker jag att de områden som jag pekat på är relevanta och viktiga. Jag menar att det finns ett yttre hot som inte skall underskattas. Vi har ju en relativt labil situation i öst, beroende på att systemet är bräckligt. Vidare är den sociala situationen mycket besvärande. Detta är inte att underskatta. I den situationen är det också viktigt för Sverige att vi kan möta dem som har samma kultur som vi och att vi kan arbeta för demokrati och öppenhet. I det sammanhanget kommer säkerhetspolitiken in som en mycket viktig faktor. Det är angeläget att vi tar del i det säkerhetspolitiska arbetet. Då avser jag en mycket bred utformning -- det gäller allt från biståndspolitik till samtal kring gemensamma militära aktiviteter. Vi ser hur det är i Bosnien i dag. Sverige kan inte stå utanför här. Vi från vårt håll menar att det är viktigt att delta i samtalen kring detta. När vi skall så att säga orientera in Europa i ett nytt säkerhetspolitiskt tänkande bör Sverige vara med och inte leva på drömmar i det sammanhanget. Så något om värdegemenskapen. Ja, vi har gemensamt med Europa värden i många avseenden: Vi avskyr krig. Vi har en strävan mot fred och demokrati, och vi för gemensamt kampen för mänskliga rättigheter och en social utveckling. Jag tror att det för den sociala utvecklingen, inte minst när det gäller angränsande länder på östsidan, är avgörande att vi kan hitta broar för att verkligen nå det fredsmål som vi egentligen har. Vi har också nationella intressen. Jag vill då särskilt peka på de mer materiella i form av handel och en öppen marknad där vi gemensamt kan arbeta för ytterligare steg och ambitioner vad gäller bl.a. Europasamarbetet är, och förblir, ett viktigt forum för denna utveckling. Det är vår förhoppning att de kvalitativa värdena lyfts fram. Vi kristdemokrater tycker att det är angeläget att dessa lyfts fram mer än de materiella värdena. Målet för oss är ett folkets Europa -- ett folk i gemenskap. Arbetslösheten är ett stort gissel i det här sammanhanget. Europa har gått från 5 % till mer än 10 % arbetslöshet. Mer än 20 miljoner människor står i dag utanför arbetsmarknaden. Här finns det trender som vi politiker inte helt utan bara delvis råder över. Det är den tekniska utvecklingen som gör att tekniken tar över. Vi får då människor vid sidan av arbetsmarknaden av rent produktiva skäl. Vidare har vi låglöneländernas attraktionskraft. De drar till sig industri och näringsliv och lämnar tomma platser i västerlandet. Detta är väl ingenting som vi egentligen tycker är annat än rätt ur solidarisk synvinkel. Men det blir ett praktiskt problem för oss -- det blir mycket arbetslöshet. Dessutom har vi det fria kapitalet, som flödar väldigt snabbt över gränserna och placerar sig där räntan är högst. Också detta leder till arbetslöshet inom vissa områden. Den ökade konkurrensen, som präglar den gemensamma marknaden, kommer i och för sig också att leda till ökad arbetslöshet. Man kommer nämligen att konkurrera och att pressa ner produktiviteten. Detta är ett bekymmersamt perspektiv. Ändå är det vår övertygelse att, för att vi över huvud taget skall få ett verktyg i arbetet mot den här arbetslösheten, lösningen ligger i att försöka skapa ett stabilt Europa -- ett Europa som har ekonomiska marknader som är någorlunda stabila och där man kan investera och där växelkurser och valutor ändå fungerar någorlunda. Om man i en sådan här situation isolerar sig blir man väldigt mycket mera utsatt. EU kommer att spela en huvudroll i det här sammanhanget. EU kommer att vara den sammanhållande delen mellan oss i de fria stater som vill vara och förbli fria. Sedan är det också utan tvivel en kamp om välfärden mellan Europa, USA och Japan. Det är därför angeläget att vi tar ansvar och går in i den fighten för att vi skall få den utveckling mot arbete och trygghet i Sverige som vi eftersträvar. Sverige bör i ett EU-perspektiv ha mycket goda förutsättningar att driva frågan om skatteväxling för miljöns skull. Jag tror att det också är viktigt just med avseende på sysselsättningseffekterna. Herr talman! Om EU-omröstningen den 13 november resulterar i ett ja, kommer Sverige att få en ny och en utvidgad politisk position för såväl de nationella, svenska, intressena som för den internationella solidaritet som vi också vill nå ut med. Vi kan inte ge garantier vare sig om vi står utanför EU eller om vi är innanför. Den som begär garantier kommer alltså inte att få svar. Men vi tror på en utveckling i gemenskap med de länder med vilka vi har en gemensam kultur och som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter sedan väldigt många decennier tillbaka. Det är den trygghet som vi bör ty oss till och som är naturlig för den svenska demokratin.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag begärde ordet när jag hörde debatten om offentlighetsprincipen. Det sägs ju gång på gång att i Sverige gäller svensk offentlighetsprincip och i EU dess principer. Den 25 februari hade Handelskammaren i Luleå ett seminarium om EES. Eva Karlsson, som är ESA handläggare, säger att myndigheten skickar upp kopior till Konkurrensverket i Stockholm. Där lyder handlingarna under EU:s offentlighetslagstiftning, säger Eva Karlsson. Den här tjänstemannen är säker på att det förhåller sig på detta vis. Då borde man kanske ändra informationen till tjänstemännen. Sedan bara en sak till. Nu har vi väntat på översättningen till svenska när det gäller det avtal som har undertecknats nere i Bryssel. Från våra vänner i Danmark och England får vi besked om att de har det här avtalet. De kan alltså läsa det. Men vi i Sverige får inte ens reda på när vi får avtalstexten. Om regeringen inte kan få fram det här avtalet, som ju är grunden för beslutet i Sveriges parlament, kan man väl åtminstone skaffa fram en engelsk eller dansk kopia. I det här sammanhanget krävs det ju ett godkännande av EU:s juridisk-lingvistiska byrå. Det är väl där som problemet finns. Det gäller alltså att så att säga ramla på här, så att alla får ett faktiskt underlag. Det gäller ju att också kunna titta på annat -- alltså inte bara att lyssna på politisk retorik.
Herr talman! Det är helt riktigt, Bengt Hurtig, att man, när EU bedriver konkurrenskontrollerande verksamhet behöver, ta in företagsdata som blir hemligstämplade hos Europeiska unionen. Men precis samma data blir också hemligstämplade enligt svensk lagstiftning. Även när Konkurrensverket gör sina studier för att undersöka om det förekommer otillbörlig konkurrens eller om det förekommer karteller o.d. behöver man ha tillgång till företagsdata. Det finns även i den svenska sekretesslagen regler som gör det möjligt att sekretessbelägga den typen av information.
Herr talman! Jag tolkar Daniel Tarschys svar så, att Konkurrensverket skall upprätta diarier även för sekretessbelagda handlingar.
Herr talman! Över data som det svenska konkurrensverket tar in för sin verksamhet upprättas diarier. Det är riktigt.
Herr talman! Den här tjänstemannen säger att inte ens diarier är offentliga. Det är hennes uppfattning.

Fru talman! Peeter Luksep har i sin interpellation om det setukesiska folkets rättigheter frågat mig om jag vid lämpligt tillfälle avser att aktualisera denna folkgrupps situation samt om stöd till setukeserna kan rymmas i det svenska östsamarbetet. Setukeserna är en finsk-ugrisk folkgrupp som historiskt har sin boplats i gränstrakterna mellan Estland och Ryssland. Språkligt och kulturellt står de esterna mycket nära, men skiljer sig därigenom att de omfattar den ortodoxa tron och värnar om en traditionell landsbygdskultur. När Estland återfick sin självständighet 1991 kom setufolket att delas. Majoriteten, ca 18 000, finns i Estland medan en mindre grupp, enligt uppgift ca 2 000 personer, hamnade på den ryska sidan om gränsen -- den gräns som är en följd av sovjetiska gränsändringar till rysk förmån efter annekteringen av Estland Estland och som dagens estniska myndigheter med åberopande av Tartufreden kräver åter. Den överväldigande majoriteten där är ryssar, och i området, som tillhör Pskovs län, finns också ett kloster som är andligt centrum för såväl troende ryssar som de ortodoxa setukeserna. Sovjetimperiets sönderfall innebar att den setukesiska folkgruppen kom i kläm mellan två länder som båda med stöd i folkrätten hävdar sin rätt till det område där minoriteten är bosatt. Frågan om setukesernas situation måste därför sättas in i ett större sammanhang som rör gränsproblematiken och den regionala stabiliteten. Den oreglerade gränsfrågan innebär för setukeserna främst problem i vardagen, som att besöka släktingar på andra sidan gränsen. Då erfordras visum som kräver omvägar via konsulat i S:t Petersburg resp. Tallinn. När setufolket i oktober i fjol samlades till sin första kongress sedan 1930 beklagade man också att varken Ryssland eller Estland i den övergripande gränskonflikten tagit hänsyn till setukesernas intressen och inte ens försökt att etablera en diskussion som skulle kunna leda till att minoritetsgruppen kunde leva ett normalt liv tills dess en politisk lösning av konflikten nåtts. Fru talman! I ett längre perspektiv är en gynnsam ekonomisk utveckling på båda sidor om gränsen den viktigaste faktorn för att garantera trygghet och stabilitet för alla invånare i regionen. En svensk strävan har därför varit att i möjligaste mån bidra till ekonomiska reformer och ökade handelskontakter med närområdet. Det har gällt den estniska sidan av gränsen, men också i Pskovområdet på den ryska sidan börjar samarbetet ta fart. I min delegation till Pskov ingick bl.a. myndighetscheferna för Svenska Institutet och Swedecorp, och nyttiga samtal hölls med den lokala administrationen. Jag tror att vi ännu en lång tid kommer att få syssla med vad som kan kallas eftervården av sovjetimperiets sönderfall. Från svensk sida kommer vi att fortsätta ansträngningarna för att främja en normalisering av förbindelserna mellan Ryssland och Estland. Däri ingår självfallet också att uppmärksamma sådana frågor som kan hota demokrati och mänskliga rättigheter i regionen. Vi kommer att följa setufolkets situation och argumentera för att myndigheterna på såväl rysk som estnisk sida inför smidiga praktiska regler för gränspassage i Petseri/Petjoraområdet. Sådana särskilda arrangemang för lokalbefolkningen har överenskommits i Narva-Ivangorod i det nordliga avsnittet av den rysk-estniska gränsen. Förenklade lokala reserutiner lär redan ha överenskommits mellan Pskov och de lettiska gränslänen. Vad beträffar stöd till setukesernas skolor och kultur kan sådant i princip komma i fråga för det svenska östsamarbetet. Denna fråga får följas upp vid de kontakter med Pskovregionens myndigheter som inleddes i samband med mitt nyliga besök.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. 1917 och 1918 fanns det under Kerenskijs tid i det demokratiska Ryssland ingen enhet som motsvarade det nuvarande Estland. Estland bildades av det gamla generalguvernementet Estland och av delar av Livland samt av delar av på den tiden ryska provinser, såväl i Narvaområdet som i Petseri/Petjoraområdet. Det skedde genom lokala petitioner till både Tallinn och Petrograd, om att få tillhöra det Estland som skulle skapas. I Petseriområdet var det 74 fullmäktigeledamöter från staden Petseri och från omkringliggande kommuner som vädjade om att området skulle få tillhöra Estland. Det är ett blandat område med såväl rysk som setukesisk befolkning. Det var det redan på den tiden och det har det varit därefter, såväl under republikens Estlands dagar som under Sovjettiden. Skälet till att Stalin ändrade gränsen 1944 är det egentligen ingen som känner till. Möjligen var det för att man ville visa de ockuperade länderna deras plats, möjligen var det för att man ville förbereda någon form av folkdemokratier av Estland och Lettland, precis som man gjorde med bl.a. Polen och Ungern, som fick avstå territorier til Vid senare folkräkningar under Sovjettiden har man förnekat setukesernas existens, och under den allra senaste tiden har det återigen blivit möjligt att tala om att de finns till.

Om några dagar kommer en framträdande representant för den setukesiska kongressen, som nämns i svaret, till Stockholm. Hon hoppas säkerligen att få träffa företrädare för svenska myndigheter för att bl.a. diskutera biståndsfrågor. Utrikesministern säger att man skall ha fortsatta kontakter från svensk sida med Pskov-Oblastens myndigheter. Den logiska följdfrågan blir då om man också är beredd att ta kontakt direkt med setukesernas representanter i frågor om stöd till bistånd, kultur, skolor och liknande.
Fru talman! Det är ett givet utmärkt tillfälle när en representant för denna kongress kommer till Stockholm. Jag rekommenderar en kontakt med dem på Svenska Institutet som handlägger östsamarbetet. Det är naturligtvis den myndighet som har möjlighet att både stöda undervisning och kultur. Det vore den riktiga kontakten att taga.

Fru talman! Det är möjligt att de myndighetsrepresentanter som jag hade med mig hade någon sådan kontakt. Jag hade det inte själv. Mitt samtal var inriktat på den ryske utrikesministern och kom genom diverse händelser i Moskva att i viss mån domineras av ett viktigt ärende som det var angeläget att reda ut. Jag hade därför ingen möjlighet att ta upp just denna fråga.
Fru talman! Låt mig då uttrycka en förhoppning om att det vid framtida svensk-ryska kontakter, på t.ex. diplomatisk nivå, blir möjligt att vid något tillfälle också föra denna fråga på tal.
Fru talman! Som jag har sagt, tycker jag att det blir lämpliga tillfällen när myndighetspersoner följer upp mitt besök i Pskov. Det är naturligtvis den riktiga nivån att föra detta på tal.

Fru talman! Christina Linderholm har i en interpellation ställt följande frågor till mig: Betraktar regeringen mina 013 som en antipersonell mina som således inte kommer att tillåtas för export enligt den FN-resolution som Sverige har ställt sig bakom? Får jag för det första säga att vi från regeringens sida välkomnar den debatt som under senare tid förts kring minvapnet. Det är oerhörda lidanden som förorsakas bland civilbefolkningen i många länder på grund av kvarliggande minor. Kraftfulla åtgärder är utan tvekan nödvändiga för att såväl försöka röja nu befintliga minor som söka förhindra en fortsatt utläggning av sådana minor. Den FN-resolution som Christina Linderholm hänvisar till var Sverige medförslagsställare till. 1993. Resolutionen uppmanar alla de länder att inte exportera ''antipersonella minor som kan förorsaka stor fara för civilbefolkningen''. Vi fäste stort avseende vid denna definition, eftersom vi önskade en bred uppslutning kring just de mintyper som i de berörda länderna förorsakat stora lidanden. Låt oss kalla dem för truppminor, eftersom det är den benämning som vi använder i Sverige för minor av den här typen. Sådana minor har inte tillverkats i Sverige under de senaste 15 åren. Någon export är därmed inte aktuell. Det är värt att notera att ingen svensktillverkad mina, varken truppmina eller annan mina, påträffats i något av de länder som nu är drabbade av kvarlämnade minor.

Christina Linderholm anför i sin interpellation att fordonsmina 013 har antipersonell verkan och att den går att försåtsutlösa med t.ex. snubbeltråd. Det är riktigt att de grova hårdmetallkulor som slungas ut från minan för att slå igenom pansrade fordon och flygplan också verkar mot andra, mindre skyddade mål. Det är också riktigt att minan kan förses med trådutlöning. Den skiljer sig därvid inte från andra minor, eller från granater och andra militära produkter med sprängämne i. De kan alla på ett eller annat sätt apteras för försåtsutlösning. Men det är inte fordonsminor av denna typ som FN-resolutionen riktar sig mot, utan de små nedgrävda eller utslängda truppminor som är svåra att upptäcka och röja och som kan ligga kvar oupptäckta och fortfarande efter lång tid kan detonera. Fordonsmina 013 är inte en sådan truppmina. Som Christina Linderholm nämner, finns det också en uppmaning från USA till alla mintillverkande länder att tillämpa ett exportmoratorium på 3--5 år för alla antipersonella minor -- detta i avvaktan på att den översyn av det internationella minprotokollet, som detta år påbörjas inom FN, skall resultera i kraftfullare regler för minkrigföring och kanske också restriktioner avseende export och tillverkning av vissa mintyper. Vi har i Sverige exportförbud för all krigsmateriel. Först genom regeringens beslut i varje enskilt fall ges tillstånd till export. Vi reglerar vår krigsmaterielexport på detta sätt och inte genom moratorier. Det är emellertid naturligt att regeringen, genom en fortsatt restriktiv tillståndsgivning för minmateriel, beaktar att dessa vapensystem kan medföra särskilt stora risker för civilbefolkningen. Vi kommer således, som jag tidigare har sagt här i kammaren, tills vidare inte att medge export av några truppminor. Vi kommer också i internationell samverkan, med bl.a. USA, att söka åstadkomma överenskommelser som förhindrar ett återupprepande av den urskillningslösa minkrigföring som bedrivits i många länder under senare år. Jag kan alltså försäkra Christina Linderholm att vi kommer att spela en aktiv roll vid kommande expertmöten inom ramen för konventionen om särskilt inhumana vapen, där för övrigt Sverige är ordförande, bl.a. vad avser översynen av minprotokollet. Om resultat kan uppnås genom överenskommelser om exportförbud för vissa mintyper, genom tekniska arrangemang på minorna så att de desarmerar sig själva och är lätta att leta reda på och röja, eller på annat sätt, är det dock ännu för tidigt att uttala sig om. Jag vill avslutningsvis påminna om att vi genom bidrag till minröjning och hjälp till skadade försöker bidra till att lidandets omfattning minskar. Svensk försvarsindustri är också engagerad för att i samverkan med FOA få fram minröjningsanordningar, som på ett mer effektivt sätt än med nuvarande materiel kan röja de utspridda minorna.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Dinkelspiel för det uttömmande och pedagogiska svaret. Det är bra att Sverige internationellt medverkar till att ta initiativ som rör frågor om användande av minor. Jag tycker dock att man borde kunna göra mer än vad som anges i svaret, vilket också framgår av min interpellation. En del frågor har möjligen blivit obesvarade eller något oprecist besvarade. Jag vill ändå säga att vi är helt överens om att vi måste hjälpas åt för att försöka begränsa skadeverkningarna och lidandet för dem som har drabbats. Sedan mitt besök i Afghanistan för ungefär ett år sedan har jag blivit alltmer upprörd av och engagerad i frågor som rör minspridning och åtgärder för att komma till rätta med mineringens effekter. Det jag såg och hörde berättas där, om det oerhörda lidande som den afghanska befolkningen får utstå åratal efter att kriget mot dåvarande Sovjetunionen tagit slut, har naturligtvis upprört mig. Även om det nu pågår ett inbördeskrig i Kabul och där omkring, kan man inte jämföra det med den död och de skador som drabbar barn och vuxna på grund av de miljontals minor som finns i marken och utspridda över landet. Jag vill göra några kommentarer till interpellationssvaret och ställa några frågor. Det här är ett mycket omfattande och för en lekman obegripligt område, med många benämningar, många mintyper och många aktörer på marknaden. Jag vill på intet sätt förringa Sveriges insatser i det internationella arbetet, utan det är bra att vi står på oss, är föregångare och tar initiativ. Men det tjänar inte så mycket till att slå sig för bröstet och säga att svenska minor inte förekommer på några av de krigsskådeplatser där minor finns, när vi vet vilket lidande som åsamkas befolkningen i många av världens fattigaste länder. Barnen drabbas särskilt hårt, vilket får konsekvenser för mycket lång tid framöver, då tillväxten hämmas av alla skadade. Det finns många organisationer både i Sverige och i andra länder som arbetar mycket hårt för att få till stånd ett internationellt förbud mot framför allt personminor, eller truppminor, som statsrådet kallar dem. Inte minst Rädda barnen i Sverige har jobbat mycket hårt för detta. Jag delar åsikten att dessa minor borde förbjudas -- att tala om någonting annat skulle vara dubbelmoral. Att diskutera ny teknik, så att minor skall kunna desarmera sig själva och alla möjliga sådana detaljer, är fåfängt när man vet att det redan finns mer än 100 miljoner minor utspridda och kanske lika många i lager. Jag förmodar att många tillverkare också önskar få avsättning för minorna på ett eller annat sätt. Min fråga rörde i första hand mina 013, som statsrådet definierar som en fordonsmina och som således inte omfattas av den FN-resolution som Sverige har medverkat till. Jag vill fråga: Hur många länder har anslutit sig till den resolutionen? Det är viktigt att vi får veta hur pass stor spridning denna FN-resolution har fått. Jag tycker också att det är viktigt att få höra om statsrådet vet om USA:s uppmaning till ett moratorium kan tänkas omfatta mina 013, om amerikanerna räknar den till den grupp som skulle kunna vara antipersonella minor eller truppminor. Människorättsorganisationen America's Watch gör det definitivt, som jag påpekar i min interpellation. Bofors tillverkar och marknadsför 013, som då inte omfattas av FN-resolutionen. Den marknadsförs bl.a. i USA i en mycket ansedd tidskrift, som heter Jame's Defence Weekly. Om man nu marknadsför sig internationellt, kan man då inte tänka sig att det så småningom kommer förfrågningar om exporttillstånd? Statsrådet har markerat att Sverige inte ger exporttillstånd för personminor eller truppminor, men skulle det kunna tänkas att en sådan här mina får tillstånd att exporteras till något eller några av de länder som regeringen i dag ger tillstånd till? Är det dessutom inte så, om det egna försvaret använder ett vapen som tillverkas i landet, att det åtminstone indirekt leder till att man önskar marknadsföra och sälja ett sådant vapen till andra länder? Statsrådet lovar att Sverige vid översynen av minprotokollet skall spela en aktiv roll under det här året. På vilket sätt kommer Sverige att ta några egna initiativ till skärpningar, förbud eller liknande? Jag är säker på att statsrådet också har noterat att det har väckts ett antal motioner, bl.a. en av mig, där sådana åtgärder krävs och som nu kommer att behandlas i utrikesutskottet den närmaste tiden. Jag vill slutligen ställa en fråga: Finns det enligt statsrådet några skäl att dra paralleller mellan det generella förbudet mot kemiska vapen och minor? Det finns ju ett sådant förbud mot kemiska vapen som i stort sett respekteras. Skulle man kunna tänka sig att ett minförbud får liknande effekt, och är Sverige i så fall berett att ta ett initiativ till ett sådant förbud?
Fru talman! Låt mig först säga att jag inte bara har största förståelse för Christina Linderholms interpellation, utan att jag också helt kan ställa mig bakom själva utgångspunkten för den. Det är att den typ av händelser som man har sett prov på i Afghanistan men också på flera andra ställen är en naturlig grund för förstärkta internationella insatser för att komma till rätta med de här problemen. Just den här typen av mindre minor, som det är fråga om i Afghanistan men också på andra ställen, slängs ut ganska osorterat i stor utsträckning, och de har dessutom en lång livslängd. De är svåra att upptäcka. I vilken natur som helst kan just civilbefolkningen komma till skada -- dvs. inte trupp eller de som utgör mål. Den resolution som har antagits i FN, bakom vilken nu står 53 länder, om jag är rätt informerad, syftar just till att komma till rätta med den här typen av olyckor, som blir av ganska systematisk natur. Jag håller också med om att det inte är någon tröst för oss att det inte är våra minor. Men eftersom det i debatten har förekommit uppgifter om att det skulle ha varit svenska minor som funnits i vissa områden, vill jag bara hänvisa till att alla de undersökningar som vi har gjort pekar på att något sådant inte har skett. Export av sådana här minor förekommer inte. I den delen är det inte fråga om antingen-eller, utan det är både-och. Vi skall iaktta restriktivitet, eller vi exporterar inte den här typen av minor. Men vi skall också -- det visar resolutionen -- verka för att andra icke exporterar sådana här minor och förhoppningsvis få detta att bli så heltäckande som möjligt. Jag håller också med om att ny teknik bara kan vara ett komplement. Det kan aldrig vara en ersättning för ett förbud av export. Men minor mot trupp som efter någon dag skulle desarmeras innebär i alla fall inte samma hot mot civilbefolkningen som minor som ligger kvar under mycket lång tid framöver. Sådana minor innebär ett närmast konstant hot mot civilbefolkningen. Christina Linderholm ställde ett antal frågor om avvägningen mellan antipersonella och andra typer av minor. Alla minor kan självklart ha en effekt mot trupper, även de allra tyngsta minorna. Om de exploderar kan det också drabba trupperna. I förlängningen kan det också drabba civilbefolkningen, men det sker naturligtvis bara i undantagsfall. En fordonsmina av den typ som det här är fråga om används ju för att stoppa stridsframryckningar, framryckningar av pansrade fordon och liknande. De läggs ut på vägar och är en mycket viktig del också av vårt svenska försvar. Sverige har stora avstånd, inte minst i Norrlandsregionerna. Därför måste denna mina ingå som en del i vårt försvar, i varje fall så länge andra länder har den. Den är icke av den typ som resolutionen avser. Den uppfattningen har våra experter kommit fram till både i arbetet med resolutionen och i kontakter med experter från andra länder. Det kan finnas avvikande åsikter. Det har Christina Linderholm pekat på. Vår bestämda uppfattning är dock att resolutionen inte tar sikte på denna mina. Om resolutionen skulle avse fordonsminor av denna karaktär hade det med allra största sannolikhet inte blivit någon resolution. Detta är nämligen ett allmänt utbrett vapen. Christina Linderholm frågar om vi skulle ge tillstånd till export av fordonsmina 013. Jag kan icke säga det. Vi gör avvägningar vid varje enskilt fall och för varje enskilt land. Det är skillnad om exempelvis ett nordiskt land skulle vilja ha samma mina som det svenska försvaret jämfört med om man skulle vilja ha den i ett utsatt område och dessutom missbrukar den. Sådant vägs in vid bedömningen. Jag kan inte ge ett definitivt svar. Jag kan inte säga att vi inte under några omständigheter skulle exportera. Jag kan säga att vi självfallet inte skulle exportera under vissa omständigheter, men inte var gränsen går. Det skiljer sig från fall till fall. Christina Linderholm frågade om man kan tänka sig några svenska initiativ och om det finns skäl att dra paralleller med förbudet av kemiska vapen. Jag tror inte att det är realistiskt att gå fram över hela fältet på en gång. Det är en integrerad del av försvaret i de olika länderna. Däremot kan jag tänka mig en gradvis utveckling, att man successivt förbjuder de mest förhatliga mintyperna och samtidigt försöker åstadkomma tekniska förbättringar.
Fru talman! Det var ett ganska omfattande svar som egentligen inte sade så mycket. Jag vill ändå säga att jag kan förstå osäkerheten. Bofors har ett samarbete med fransmännen i fråga om mina 013, åtminstone när det gäller den ammunition som finns i minan. Det kanske inte finns samma restriktivitet hos fransmännen som hos svenskarna när det gäller export till andra länder. Ur den aspekten och med hänsyn tagen till att det finns ett antal fristående respekterade organisationer som anser att man under vissa förutsättningar kan hänföra mina 013 till gruppen truppminor eller antipersonella minor rör vi oss litet i ett gränsland. Jag tror att det finns en enighet om personminornas och truppminornas farlighet och om att vi på många sätt måste se till att de försvinner. Jag hoppas att Sverige, med den opinion i ryggen som finns hos svenskarna, kan göra stora insatser. Jag skulle vilja att Sveriges regering och riksdag kunde säga att de minor som finns i en gråzon -- som kan definieras som både det ena och det andra -- ligger så nära de antipersonella minorna eller truppminorna att de måste ses över. De anses nämligen kunna utlösas försåtligt och drabba civilbefolkningen på samma sätt som personminor.
Fru talman! Jag försökte i mitt första svar att ge en så precis redovisning som möjligt. Däri ligger att jag inte exakt kan säga hur vi kommer att ställa oss i varje enskilt fall. Det vore tjänstefel av mig, eftersom riksdagen har lagt fast riktlinjer för krigsmaterielexporten som klart säger att det skall göras en bedömning vid varje enskilt fall, bl.a. med utgångspunkt i det svenska försvarets behov. Därför är en samproduktion med t.ex. Norge på ett sådant område någonting helt annat än andra typer av export. Det vore oärligt av mig att förespegla kammaren någonting annat. Det är ett precist svar i den meningen att det i grunden inte finns något absolut förbud mot export, men det krävs tillstånd vid varje enskilt tillfälle. Christina Linderholm tar upp problemet med avgränsningen. Det funderar vi ständigt över. Det är inte minst en följd av Christina Linderholms fråga, men problemet har varit aktualiserat tidigare. Var skall man dra gränsen mellan antipersonella minor av den typ som avses i FN resolutionen och andra minor? Vi skall ha klart för oss att det, när det gäller mina 013, är fråga om stora kulor som skall gå genom pansar. Jag beskrev minans karaktär tidigare. Det är en dyr mina. Om den skall användas för antipersonella ändamål blir det mycket dyrt. För sådant skulle man använda en helt annan typ av mina. Minan inhandlas alltså inte systematiskt för detta ändamål. Jag har svårt att tänka mig att det över huvud taget skulle bli fråga om något förvärv av sådana minor i de länder som skulle vara aktuella. Jag har aldrig hört talas om någon förfrågan eller om något intresse av den här typen av mina. Det finns oändligt många andra. Detta har lett till slutsatsen att mina 013 icke kan betraktas som en antipersonell mina. Inte ens utifrån de gemensamma intressen som vi har att bevaka står minan särskilt mycket i fokus. Christina Linderholm pekar på ett speciellt problem som jag inte känner till. Jag tvivlar på att det finns ett samarbete med fransmännen i fråga om denna mina. Jag kan ha fel på den punkten, men jag har ingen information om att det skulle existera något sådant samarbete. Jag skall gärna se över detta samarbete om Christina Linderholm har belägg för det, men mig veterligen finns det icke något sådant samarbete. Följden av detta blir att jag inte kan ge någon ytterligare kommentar till det som Christina Linderholm säger om detta. På detta område, liksom på andra, har Sverige varit en av de drivande krafterna. Däri ligger att vi ständigt gör den prövning som Christina Linderholm hänvisar till. Jag sade också i mitt tidigare svar att jag kan tänka mig en fortsatt gradvis utveckling mot en humanare krigföring. Låt oss kalla det så, även om jag i grunden tycker illa om det begreppet. Det finns nämligen ingen human krigföring. Arbetet på det här området kommer att fortsätta.
Fru talman! Jag kan ansluta mig till statsrådets definition om att det inte finns någon human krigföring. Jag delar helt den uppfattningen. Däremot delar jag nog inte statsrådets uppfattning att det finns länder som skulle dra sig för kostnaden. Det finns tyvärr fortfarande länder som avsätter en betydande del av sin budget för att utrusta sin krigsmakt. När det gäller minan och samarbetet med Franrike samarbetar man om ammunitionen inom ramen för bonusprojektet. Man samarbetar med Giat Industries of France. Det finns en koppling. Jag kan naturligtvis inte bevisa hur stark den är. Men det sker ett utvecklingssamarbete med fransmännen. Det påstår åtminstone Jame's Defence Weekly, som lär vara mycket respekterad i vapenkretsar. Självfallet kan inte statsrådet stå här och säga vilka länder man skall exportera till och i vilka sammanhang det skall ske. Jag förutsätter dock att Sverige kommer att ta till sig de synpunkter som kommer fram här och de som kommer från utrikesutskottet. Jag förutsätter också att man driver de frågorna i översynen av minprotokollet. Det finns ett förnämligt tillfälle just i år att förbättra situationen på det här området för världens fattigaste folk. Jag är ledsen att det inte har gått att få mera precisa svar. Men jag tycker ändå att det är värdefullt med den här diskussionen. Jag hoppas att det inte är sista gången vi får tillfälle att diskutera sådana här frågor. Jag önskar en liten signal om att Sverige lovar att driva frågan hårt under sitt ordförandeskap i översynen av minprotokollet. Jag vill också ha ett positivt besked om att man skall se var i gränszonen man kan hitta minor som är ett mellanting mellan truppminor och fordonsminor för att se om man gå vidare från de minor som de flesta är så överens om till till nästa grupp av farliga minor.
Fru talman! Jag vill ge två kortfattade sakupplysningar. Bonus är något helt annat. Det är inte ens fråga om samma härad. Det gäller en artillerigranat och för övrigt ett samarbete som befinner sig i en ganska inledande fas. I den mån min första kommentar gav upphov till missförstånd vill jag säga att jag inte menar att den typ av länder som vi avser inte köper minor. Det gör de visst. Jag menar bara att de inte skulle inrikta sig på den här typen av mina. Jag känner inte till att någon kontakt skulle ha tagits. Minan är för dyr. Den fungerar som en fordonsmina, och är oerhört dyr. Den skulle därför inte komma att sättas in som en antipersonell mina. Jag tar självfallet till mig vad Christina Linderholm har sagt. Jag sätter också värde på den här debatten. Det är klart att den ytterligare aktualiserar en diskussion kring dessa avgränsningsfrågor. Jag ser fram emot en fortsatt dialog kring dem.

Fru talman! Det går bra i svensk ekonomi nu. Nyföretagandet ökar. Produktionen och investeringarna i näringslivet växer. Hushållens optimism slår nya rekord varje gång mätningar görs, och den privata konsumtionen ökar. Budgetunderskottet och lånebehovet sjunker. Möjligheterna är mycket stora att få en bra utveckling för Sverige. Man börjar nu se återhämtningen i ekonomin allt tydligare på område efter område. Även sysselsättningen börjar öka. Så sent som i går kom det nya positiva signaler som visar att politiken ger resultat: konkurserna blir färre, och arbetslösheten sjunker. Sverige har nu en unik möjlighet. Regeringens politik har lagt en god grund för en ny period av tillväxt och nya jobb. Gjorda uppoffringar ger jobb. Regeringens politik attackerar nu dagens två stora fördelningsproblem: statsskulden och arbetslösheten. Jag skall först tala om statsskulden. Den måste sluta att öka. Underskottet i de offentliga finanserna måste bort. Det är särskilt viktigt i dagens ränteturbulens att den ekonomiska politiken har tillräckliga säkerhetsmarginaler. Därför lägger regeringen fram förslag om att utöka saneringsprogrammet med 20 miljarder kronor -- Dessutom tidigarelägger vi 10 miljarder till 1995 -- beslut om dessa miljarder skulle ha fattats senare. Vi föreslår också en konkret besparing genom begränsningar i rätten att ta ut delpension. Den besparingen på drygt 2 miljarder stöds av Socialdemokraterna har i detta sammanhang gjort en stor poäng av att man har bytt bort en tidigare överenskommen besparing genom höjd pensionsålder mot denna besparing inom delpensionen, dvs. de hoppar av en besparing på 6 miljarder och ställer upp på en på 2 miljarder. Den sortens byteshandel löser inga problem. Den förvärrar statsskuldsproblemet. Båda sakerna behövs. Kort sagt: Göran Persson är skyldig mig 4 miljarder kronor i besparingar, inte i skattehöjningar. Redan före förra årets beslut här i riksdagen om saneringsplanen, Nathalieplanen, hade regeringen förstärkt de offentliga finanserna med drygt 71 miljarder kronor. Därefter har vi gjort förstärkningar med ytterligare 19 miljarder, inklusive delpensionen. Totalt handlar det om budgetförstärkningar på 90 miljarder kronor. Merparten av besparingarna är minskade utgifter, men det finns också ökade inkomster, framför allt i form av miljöskatter. Budgetsaneringen är upplagd så, att vi först sätter en ram. Det är den som vi nu ökar med 20 miljarder till drygt 100 miljarder kronor. Sedan fyller vi denna ram. Hittills har vi fyllt den med råge, och det tänker vi också fortsätta att göra. Den andra delen av saneringsprogrammet -- den som handlar om realt oförändrade utgifter för den offentliga konsumtionen -- uppfylls också med råge. Kommunerna visar sig vara duktigare än vi anade. Flertalet gånger har Socialdemokraterna röstat nej till besparingarna eller hoppat av tidigare överenskommelser, t.ex. i fråga om bostadssubventionerna. I några fall har Socialdemokraterna efteråt gjort helt om och accepterat besparingarna, t.ex. i fråga om ersättningsnivån i a-kassan och nu i fråga om delpensionen. Men han är trög och tung att dra med sig, talesmannen Persson, och någon saneringsplan har han över huvud taget inte lyckats presentera på hela denna tid. Ingvar Carlsson trodde i går, av pressmeddelandena att döma, tydligen inte att Socialdemokraterna alls skulle lyckas få bort underskottet. Det mest konkreta som sades om hur det skulle minskas var ungefär: Vi har gjort det förr -- vi skall göra på samma sätt igen. Detta bådar inte gott. Det var ju genom devalvering, överhettning, stora prisökningar och det ruttna skattesystemet som underskottet minskades på 80-talet. Att stora prisökningar skulle vara det bästa för att klara statsskulden och få fram nya jobb är nog Socialdemokraterna mycket ensamma om att tro. Effekten av regeringens politik, det utökade saneringsprogrammet, är att den offentliga skulden slutar att öka under 90-talet. Det är nödvändigt att få stopp på skuldökningen. Utan en sådan plan skyfflar man i praktiken över skulder och räntebetalningar på kommande generationer. De tvingas betala mer och mer i skatt för sämre och sämre välfärd, och arbetslösheten permanentas. Jag tycker att det är orättfärdigt och omoraliskt. Vår generation måste betala för sig. Den sämsta fördelningspolitiken av alla är att låta dem som ännu inte har rösträtt -- det genuint glömda Sverige -- ta över skuldbördan. Den andra stora fördelningsfrågan, fru talman, gäller orättvisan att vissa har jobb och andra inte. För att lösa det problemet krävs en så stor ökning av sysselsättningen att arbetslösheten halveras. Nära 450 000 nya jobb måste till. För att detta skall vara möjligt krävs det att tillväxten, efter den uppgång vi nu ser, i genomsnitt kan hållas på 4 % per år under andra hälften av 90-talet. Detta är fullt möjligt med regeringens politik. Vi har redan gjort en lång rad förändringar. Den svenska ekonomin fungerar mycket bättre nu än tidigare. Socialförsäkringarna har förändrats i grunden. Villkoren för framför allt de mindre företagen har förbättrats radikalt, både vad gäller skatter och arbetsrätt. Kommuner och landsting har genom det nya statsbidragssystemet kunnat effektivisera verksamheten så att man får bättre valuta för skattepengarna. Arbetsmarknadspolitiken har inriktats på aktiva åtgärder och nya kostnadseffektiva former. Ett bra förhandlingsresultat med den europeiska unionen har uppnåtts. Mandatperioden förlängs, och budgetprocessen i riksdagen stramas upp. Regeringens politik innebär att innovationer och nyföretagande stöds och att utbildning, forskning och annan infrastruktur som är nödvändig för att näringslivet skall kunna växa kraftigt byggs ut. För att få fram dessa nya jobb är företagsklimatet helt centralt. Det betyder att inflationen måste hållas fortsatt låg. Lönebildningen måste fungera bra. Det är en förutsättning för uthållig tillväxt och ökad sysselsättning, liksom för en rättvis fördelning i det korta perspektivet. Det stora hotet mot jobben ligger i ett nej till EU och risken att Socialdemokraterna, om de fick chansen, skulle riva upp och försämra företagsklimatet för företagen. Ett sådan hot är om man skulle försöka sig på att sanera de offentliga finanserna genom att nästan enbart höja skatter, egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Detta vore att upprepa 70 talets stora misstag. Då höjdes arbetsgivaravgifterna med 7 procentenheter under några år, och med 14 procentenheter, dubbelt så mycket, under hela 70-talet. Detta ledde, som alla vet, till devalveringar, inflation, stora prisökningar och förlorade jobb. Det vore att utmana ödet att nu göra detsamma. Man skulle då i praktiken säga åt hushållen och arbetsmarknadens parter att det inte finns någon realinkomstökning, det finns inget realt löneutrymme att förhandla om. Det vore att beställa förhandlingar om inflation och luft i lönekuverten. Tillväxten i ekonomin skulle brytas illa kvickt, mycket snabbare nu än på 70 talet. Statsskulden skulle fortsätta att öka och arbetslösheten permanentas. Det vore en usel politik för framtiden. Regeringen tänker inte föra en sådan politik. Göran Persson försöker nu framställa Socialdemokraterna som ansvarsfulla inför statsskuldsproblemet. Det är verkligen hög tid, och jag välkomnar den tillnyktringen. Vi ser nu i den reviderade finansplanen att statens finansiella sparande förbättras mycket kraftigt med 85 Men underskottet i t.ex. AP-fonden är stort och växande. Är Göran Persson beredd att spara på utgifterna så att underskottet i pensionssystemet minskar? Jag är det. Men vågar Socialdemokraterna det? Att få bort underskotten och halvera arbetslösheten är den framåtriktade fördelningspolitiken. För den som vill studera hur krisens bördor har fördelats under denna mandatperiod kan jag rekommendera den fördelningspoltiska studie som finns som bilaga till den reviderade finansplanen. Studien uppvisar flera intressanta resultat: -- Den ökade inkomstspridning som fanns på 80 talet, bl.a. till följd av de stora prisökningarna, överhettning och kasinoekonomin, bröts under perioden 1991--1994. -- Under regeringsperioden 1991--1994 minskade inkomstspridningen något. Detta alltså i motsats till vad som skedde under 80-talet. Det är också tvärtemot vad många tycks tro gruppen höginkomsttagare som har förlorat mest på budgetsaneringen och den ekonomiska neddragningen, både i absoluta tal och som andel av inkomsten. -- Pensionärernas ekonomiska standard har däremot förbättrats. Det har bidragit till att hålla igen inkomstspridningen. Särskilt de pensionärer som bara har grundförmåner har fått ökad köpkraft genom höjt pensionstillskott och KBT. Detta är en mycket talande beskrivning av den rättvisa fördelningspolitik som regeringen bedriver. Fru talman! Tempot i det arbete som krävs för att förändra och förnya Sverige är mycket högt. Mycket har också uträttats. Men missgrepp som har gjorts under decennier kan inte alla rättas till på tre år. Arbetet måste drivas vidare. Regeringen ärvde en ekonomi i nästan fritt fall. Nedgångens effekter på tillväxt, jobben, det finansiella systemet och de offentliga finanserna blev mer dramatiska än vad snart sagt någon räknade med. Överhettningen på 80-talet drev fram en kris för industrin som gjort nästan var fjärde industriarbetare arbetslös. 80-talets spekulationsboom drev fram en finanskris som har kostat statskassan 60 miljarder kronor. Röjningsarbetet efter detta misslyckade 80-tal är tufft. Många djupgående brister i ekonomin har vi nu åtgärdat. En utveckling mot ett ekonomiskt starkt Sverige är klart inom räckhåll. Men det förutsätter att regeringens strategi fullföljs. Det har sagts att regeringens vårbudget inte innehåller så många konkreta sparförslag, att vi inte skulle våga vara konkreta därför att det är val i höst. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Är det något som denna regering har vågat göra är det att ta itu med statsfinanserna: Drygt 90 miljarder kronor i förstärkningar av de offentliga finanserna på bara tre år! Detta talar sitt eget språk. Regeringen har mycket tydligt visat på en kraft både att få fram besparingsförslag och att få dem genom riksdagen. När vi nu föreslår att riksdagen beslutar utöka saneringsprogrammet, och tidigarelägga besluten i detta, är det mycket konkreta löften. Vi menar allvar. Man måste göra detta. Självfallet är valresultatet avgörande för hur det sedan går för svensk ekonomi. Vi talar om för svenska folket vad som krävs för att nå målen och få ordning på landets ekonomi. Sverige har en unik och mycket stor chans. Låt oss inte förstöra eller försitta den.

Fru talman! När jag hörde Anne Wibble föll ett citat i minnet. Anne Wibble berättade ju om de oerhörda framgångar regeringen har haft i den ekonomiska politiken. Jag läser följande: ''Redan syns tecken på att politiken ger resultat. Tilltron återvänder till Sverige som företagarnation. Sverige börjar åter bli ett konkurrenskraftigt produktionsland med en exportledd tillväxt.'' Det sade Anne Wibble i kompletteringspropositionen 1992. Vi har alltså hört detta förut, Anne Wibble. Det blir inte mer imponerande för att det upprepas. Anne Wibble säger att det har sagts att propositionen inte innehåller några konkreta förslag. Det var ett understatement. Det har dånat från ledarsidor, från finansanalytiker, från politisk opposition, från intresseföreträdare och från alla håll: Det är ett tomt dokument. Det är kraftlöst. Anne Wibbles eget närstående liv och husorgan Dagens Nyheter kallar det i dag för Det ofullbordade. Det är inte mina ord. Det är ord från dem har backat denna regering i vått och torrt. Att sedan Anne Wibble för retorikens skull behöver bygga upp sin framställning med en exempelsamling som vid närmare granskning visar sig vara lika tom som propositionen är på konkreta förslag tillhör debatten och spelet, trist nog. Vi saknar i denna proposition framför allt konkreta förslag mot arbetslösheten. Det verkar som att regeringen tycker att arbetslösheten är under kontroll. Visserligen lägger regeringen fram förslag om att satsa ytterligare pengar i Norrlands inland på skogsbilvägnätet, och det är bra. Men om de 250 000 ungdomar, i huvudsak i storstadsområden, som just nu håller på att få sin framtid förstörd sägs inget. Där finns inte några förslag. Där är det tomt. Det hänvisas till en fördelningspolitisk studie. Ja, den är intressant. Den kan kompletteras med en insikt om att det inte är löntagarna som har fått någon köpkraftsförstärkning av den nuvarande regeringen, oavsett om löntagarna har höga inkomster. Det är bara en enda grupp som har gått fri i Anne Wibbles systemskifte. Det är de människor som äger stora kapital. Man håller inte ihop en nation omkring en statsskuldssanering och en vändning av ekonomin om detta inte byggs på en rättvis fördelningspolitik. Det har den här regeringen inte förstått. Därav den misstro hos folket som möter Anne Wibble varje gång hon säger att hon har läget under kontroll. Om Anne Wibble inte tror på vad jag säger utan avfärdar mig med att jag ingenting begriper -- det får vi snart höra från talarstolen -- kan hon ändock vända sig till dem som skall låna ut pengar till hennes underskott. Sverige gör där en objektiv bedömning. Vi befinner oss i en situation då räntorna stiger kraftigt. Det gör de internationellt, säger regeringen. Det är sant. Ovanpå den internationella uppgången finns ytterligare en uppgång, som utgörs av den räntedifferens vi har til den tyska D-marken. Det är ett direkt uttryck för omvärldens förtroende för våra förutsättningar att hantera den ekonomiska politiken. Det Anne Wibble här står och berömmer sig av, uppfattas faktiskt av dem som lånar ut pengar som tomt prat. Därför stiger räntorna i Sverige i dag mer än räntorna i omvärlden. Anne Wibble har försatt konungariket Sverige i den ekonomisk-politiska situationen att när vi lånar upp pengar så kommer vi snart att få betala lika mycket för våra lån som Italien gör. Det säger det mesta om tillståndet i landet. Det säger det mesta som facit över tre års ekonomisk politik med Anne Wibble som ansvarig finansminister. Varför får Anne Wibble betala den riskpremien? Jo, därför att hon saknar politisk trovärdighet. Hon och den regering som hon sitter i byggde sin politik på att man kunde stödja sig på Ny demokrati. Det korthuset har rasat samman. Det finns inte längre någon parlamentarisk majoritet för den sittande regeringen. En regering i den situationen är inte trovärdig när den går fram med tal om olika typer av sparprogram. Det är inte nog med att regeringen har problem med att åstadkomma majoritet i kammaren. Regeringens strategi har havererat. Inom regeringen har Finansdepartementet förlorat i ställning och finansministern i status. Det är inte bara här i kammaren som finansministern är övergiven av sina regeringskolleger. Om man läser hennes bok, finner man att hon klagar bittert över de moderata statsrådens oförmåga och ovilja att följa budgeten. Den finansminister som går ut och gråtmilt klagar över att hon inte klarar fackministrarna vid budgetgranskningen är förbrukad. Bakom den typen av tillkortakommanden ligger naturligtvis omvärldens bedömning av den svenska ekonomin och utvecklingen när det gäller vårt lånebehov. För oppositionen skulle det vara tacksamt att strö ytterligare salt i såren. Jag har dock följande konkreta erbjudande till Anne Wibble i dag. Just nu sitter några sakutskott i den här riksdagen och sprätter i väg 8 miljarder kronor, som är det sista som finns kvar av de gamla löntagarfondspengarna. Vi har principiellt hävdat att de pengarna skall föras till pensionssystemet. Regeringen har avvisat det. Den med pengar notoriskt slarviga utbildningsministern har fått de 8 miljarderna likt en julaftonsgåva att dela ut. Det höjer den offentliga konsumtionen med 8 miljarder kronor i ett läge då omvärlden kräver att vi skall spara. Vi ville att pengarna skulle föras till pensionssystemet. Jag erbjuder Anne Wibble en uppgörelse. Dra tillbaka förslaget om att pengarna skall läggas ut på stiftelser av olika slag. Tag dessa 8 miljarder kronor och stoppa in dem i det stora budgetunderskottet. Minska på så sätt den offentliga konsumtionen, förbättra budgetsaldot, minska statsskulden och sänk statsskuldsräntorna. Vi går ifrån vår ståndpunkt. Ni kan gå ifrån er ståndpunkt. Jag är övertygad om att det skulle imponera på omvärlden och faktiskt ge Sverige ett bättre rykte. Jag vet att Anne Wibble har svårt för förslag som kommer från socialdemokratin. Avvisa inte detta förslag reflexmässigt! Jag vädjar till finansministern att ta en ordentlig funderare på möjligheterna att på detta sätt snabbt stoppa en riksdagsbehandling som leder till att den offentliga konsumtionen ökar i ett läge då den rimligen borde minska. Om ryktet talar sant är det här en av de poster där Anne Wibble har fått vika sig i det interna regeringsarbetet, men det kan vi lämna åt sidan i dag. Det här är alltså vårt erbjudande till finansministern och den borgerliga majoriteten. Läget är allvarligt. Räntorna är höga. Bostadsräntorna höjs i dag. Det är en bekräftelse på kritiken. Hur många svenskar skall få gå från hus och hem och hur många bostadsrättsföreningar skall gå i konkurs innan vi tar oss samman och börjar samverka konkret om sådant som faktiskt långsiktigt stärker vår kreditvärdighet gentemot omgivningen? Anne Wibble, det här är ett erbjudande. Ta emot det och avvisa det inte reflexmässigt som vanligt. Det är säkert inte bra för tilltron till det här landet om vi inte ens i detta läge kan samla oss till att minska konsumtionen, när det är så lätt att göra det.

Fru talman! Vänsterpartiet var emot de avregleringar och ofinansierade skattesänkningar för höginkomsttagare som Anne Wibble nu anger som huvudorsaker till kasinoekonomin och dagens arbetslöshet och underskottsproblem. Trots det har vi gjort viss självkritik, erkänt att vi kunde ha betett oss mer konstruktivt. När jag hör Anne Wibble och Göran Persson skylla på varandras regeringar blir jag faktiskt litet beklämd. Ni har ju ändå varit överens om nästan allt: avregleringen på 80-talet, skattereformen, den olycksaliga kopplingen av kronan till EG:s valuta och krisuppgörelsens åtstramningar mitt i den djupa lågkonjunkturen. Kan ni inte i era nästa inlägg visa litet mer ödmjukhet och erkänna att också era båda regeringar har haft grovt fel i den ekonomiska politiken? Jag tänkte i övrigt i det här inlägget inte så mycket gräva i historien utan i stället tala om vad vi vänsterpartister vill med den ekonomiska politiken. Den höga arbetslösheten och de försämringar som pågår inom skola, barnomsorg och sjukvård i dagens Sverige är de viktigaste problemen. Det snabbaste och enklaste sättet att göra något åt dem att se till att kommuner och landsting från denna kammare får ett tydligt besked om att de kommer att få en ekonomi som möjliggör ett stopp för avskedanden och drastiska sparprogram. Vi föreslår som enda riksdagsparti att skolan, vården och omsorgen skall ges möjlighet att få sin beskärda del av de ökade inkomster som svenska folket kommer att få under de kommande åren. Persson. Ni föreslog i januari att grundavdraget i inkomstbeskattningen skulle återställas till tidigare högre nivå, vilket som isolerad åtgärd berövar kommunerna drygt 4 miljarder i skatteinkomster. När vi frågade er om det här fick jag uppfattningen att ni i samband med kompletteringspropositionen skulle återkomma med besked om hur det här skattebortfallet skulle kompenseras. Nu skulle jag gärna vilja veta: Hur kommer ni att göra med denna fråga i den kommande motionen? Jag har frågat många av landets kommunalpolitiker och offentligtanställda, och inte minst med tanke på dagens opinionsiffror fäster de mycket stor vikt vid svaret på den frågan. Akuta stödåtgärder behövs också inom byggbranschen, som nu står på gränsen till sammanbrott. Det är inte bara omänskligt med den höga byggarbetslöshen. Det är också samhällsekonomiskt farligt att banta bostadsbyggandet så mycket att det blir brist på byggjobbare och överhettning när konjunkturen för byggandet åter vänder uppåt. Den mest effektiva åtgärden nu är att ge ett besked om att man skall vänta med minskningarna av räntesubventionerna. Jag tycker att Anne Wibble skall fråga Bengt Westerbergs brorsa, färghandlaren, vad som är viktigast för hans möjligheter att expandera och anställa flera: Är det ökad efterfrågan på hans produkter eller är det ytterligare skattesänkningar? Mer långsiktigt behövs kraftfulla och rättvist fördelade investeringsprogram för utbildning, miljö och informationsteknologi, som underlättar en omställning av produktionen i hållbar riktning. Vi vill inrätta en framtidsfond, finansierad av de övervinster som nu håller på att växa fram i exportindustrin och som hotar att skapa en ny finansbubbla om några år. Vi ger vårt fulla stöd till miljöminister Johansson, inte i EU-frågan men när det gäller förslaget att bredda basen för kväveoxidavgifterna. Han förtjänar även beröm för att han vill höja skatten på koldioxid. Det fick han inte för er andra i regeringen, men ni centerpartister och andra miljövänner i riksdagen skall få möjlighet ändå att rösta på det förslaget. Vi skulle också vilja att framtidspengarna används till stöd för försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag. Sex timmars arbetsdag är ingen patentmedicin för att bota arbetslösheten. Men det är en modell som fungerar. Det visar praktisk erfarenhet. Minskad arbetslöshet är en grundläggande förutsättning för en sanering av de offentliga finanserna. Men också det omvända gäller. Arbetslösheten kan inte minskas reellt utan att räntorna faller, vilket kräver minskade offentliga underskott. Finns det utrymme för att höja skatterna? Ja, det råder ingen brist på pengar sammantaget i detta land. I år kommer svenska folket totalt att spara ungefär 4 000 kr. per individ mer än vad vi investerar. Det stora problemet är att allt detta överskottssparande ligger inlåst i bankfack i stället för att komma ut i produktiv användning. Det är inte höga skatter som åstadkommer det höga sparandet utan en osäkerhet inför framtiden vilken i sin tur beror på arbetslösheten. Det är den onda cirkel som måste brytas. Räntorna på statsskulden är inte bara förfärande stora. De hamnar också såsom inkomster hos fel grupper. Det är just den överklass och välbeställda medelklass som redan har ett stort överskottssparande som kammar hem också de stora ränteinkomsterna. De kan köpa hus och livförsäkringar åt sina barn och barnbarn. Jag tror inte att det är finansministerns barnbarn som kommer att drabbas, utan det är barn och barnbarn till dem som nu går arbetslösa och som har låga inkomster som kommer att drabbas av att få sanera den offentliga ekonomin. Detta kan inte klaras utan skattehöjningar. Den som påstår något annat talar helt enkelt inte sanning. Efter en sänkning av bolagsskatten från 30 till 28 % har Sverige den näst lägsta nominella bolagsskattesatsen bland OECD-länderna. Om man lägger till skatten på kapitalinkomster och reavinster, hamnar Sverige fortfarande bland de utpräglade lågskatteländerna för kapitalägare. Ett flertal länder i Västeuropa har också högre inkomstskatt för höginkomsttagare än vi har här i Det räcker dock inte med skattehöjningar. Det behövs också besparingar i statsutgifterna. Det finns i dag ett utrymme för totalt minskade militärutgifter, även om resurser omfördelas till svenska insatser i FN:s regi. Investeringar som skadar miljön innebär slöseri. Vi bör därför stoppa Öresundsbron och storskaliga motorvägssatsningar. Socialförsäkringssystemen måste bli mer fördelningspolitiskt träffsäkra. En sanering av de offentliga finanserna kan inte genomföras utan en stark och rättvis fördelningspolitik. De arbetslösa skall inte drabbas dubbelt. Återställ ersättningsnivån i a-kassan till 90 > e%. En sänkning av taket i sjukförsäkringen kan betala en höjning av ersättningsnivån för långtidssjuka från 70 till 80 %. Minska avdragsmöjligheterna för privata pensionsförsäkringar så att dessa sparformer inte blir mer gynnade än andra. Detta ger skatteinkomster som kan användas för att höja pensionen för dem som har låg eller ingen ATP. Jag vill ställa en andra fråga till Göran Persson, som var inne på löntagarfondspengarna. Han ansåg att det skulle gå att spara 8 miljarder. Dessa pengar skall enligt regeringens förslag läggas i stiftelser. Det är väl avkastning som sedan skall gå till forskning och annan offentlig konsumtion. Det skulle kunna bli fråga om att spara en tiondel på den offentliga konsumtionen. Vi stöder förslaget om att lägga in pengarna i AP-fonderna. Men jag vill att rätt skall vara rätt. Det handlar väl om en tiondel av summan, Göran Persson, i besparingar? Jag är litet förvånad över talet om den offentliga konsumtionen. Det gäller väl inte den offentliga konsumtionen? Den minskas ju dramatiskt och skapar arbetslöshet med regeringens planer. Så har jag inte uppfattat era långsiktiga planer. Det är väl i transfereringssystem som man måste spara och inte i den offentliga konsumtionen? Vi vänsterpartister får ofta höra att vi har bra förslag, men de flesta är skeptiska till våra möjligheter att påverka politiken. Med det nuvarande parlamentariska läget här i riksdagen har vi givetvis ofta svårt att göra oss gällande. Men vi har faktiskt påverkat. Det var vi som först, länge och envetet krävde sänkt grundavdrag för höginkomsttagare. Till slut gav en riksdagsmajoritet efter. Detta ledde i sin tur till att kommunerna fick behålla 4,2 miljarder mer i skatteinkomster. Vi har också varit pådrivande i en rad frågor, där den samlade oppositionen har tvingat regeringen att ändra sina förslag. Det gäller en skärpt kamp mot ekobrott. Det gäller ökade anslag till reparation, ombyggnad och kulturmiljövård. Det gäller avskaffandet av tvånget att införa det dyra husläkarsystemet. Det kommer förhoppningsvis att gälla den besparing som blir följden när riksdagen säger nej till vårdnadsbidraget. Jag kan faktiskt försäkra er att vi i Vänsterpartiet är ganska trötta på att ständigt befinna oss i oppositionsrollen. Sverige behöver förtvivlat en ny regering, men det räcker inte med det. Det behövs också en radikalt ny politik, som inleder den långa marschen mot full sysselsättning och sanerade statsfinanser.

Fru talman! Först vill jag tacka Göran Persson för reklamen för min bok. Sådant är alltid trevligt att höra. Jag avvisar aldrig reflexmässigt sparförslag. Men de som kommer från Socialdemokraterna är så sällsynta att jag endast har ett sådant tidigare att åberopa. Det gällde att man skulle ha bara 70 % i ersättning när man är långtidssjuk. Det är Socialdemokraternas bidrag hittills på eget initiativ till besparingar. Det är inte särskilt bra, men vi biträdde det, eftersom det var det enda som vi kunde komma fram till. Vad som sades om löntagarfondspengarna är sant, att jag har kastat lystna blickar på de 8 miljarderna. Det är också sant att det finns ett riksdagsbeslut, fattat här i kammaren ganska nyligen, om att pengarna skall användas för forskning och utbildning samt andra insatser som främjar framtidens jobb. Vidare är det sant, som Johan Lönnroth påpekade, att det sannerligen inte handlar om att öka den offentliga konsumtionen med 8 miljarder. Det visar att Göran Persson kanske inte är så van vid de ekonomiska tingen som han vill ge sken av. Det handlar om avkastningen, som blir väsentligt mindre än 1 miljard, kanske mellan 500 och 800 miljoner. Det är inte någon föraktfull summa det heller, vill jag säga. Men även om detta förslag skulle bifallas av kammaren, är Göran Persson fortfarande skyldig mig mer än 3 miljarder kronor. Det började med 4 miljarder som han är skyldig mig genom en byteshandel tidigare. Det finns också en annan liten nackdel med detta förslag. I går hörde jag Ingvar Carlsson klaga på att regeringen nog skulle åstadkomma bara engångsbesparingar. Varifrån denna tro kom vet jag inte. Vi har ju åstadkommit permanenta besparingar. Men förslaget från Göran Persson rör just ett engångsbelopp. Det finns väldigt många miljarder kvar. Jag avvisar som sagt aldrig sparförslag reflexmässigt. Jag väntar ivrigt på de ca 3 miljarder som Göran Persson genom egen byteshandel är skyldig mig. Göran Persson hade egentligen inga kommentarer alls till den reviderade finansplanen. Han hade inga kommentarer till regeringens planer på att öka den saneringsplan som finns med 20 miljarder. Han hade ingen kommentar till tidigareläggningen. Han gav denna gång inte ens ett löfte om att åstadkomma någon egen saneringsverksamhet senare. Anförandet var ganska försiktigt hållet. Jag kan upprepa en fråga som Göran Persson inte får lov att glömma: Vågar socialdemokraterna spara i utgifterna för att minska underskottet i pensionssytemet? Löntagarfondspengarna räcker nämligen inte på långa vägar. Låt mig också säga att Göran Persson i övrigt mest andades förslag om större utgifter för insatser för de arbetslösa. Om han händelsevis skulle vara intresserad av att föra en klok politik för ökad sysselsättning till hjälp för dem som i dag inte har något jobb tycker jag att han skulle undersöka företagsklimatet och se vad man kan göra för att förbättra för företagen i Sverige. Den socialdemokratiska politiken har ett sällsynt dåligt ''record'' om man tittar bakåt. Till följd av 80 talets politik förlorade Sverige kampen om investeringarna. Det investerades ganska mycket världen runt, även av svenska företag, men inte i Sverige. De investeringarna försvann utomlands, och det var ganska få av de utländska investeringarna som kom till Sverige. I runda tal förlorade Sverige uppemot 300 miljarder kronor i uteblivna investeringar på socialdemokratisk politik. Under ett enda år, 1993, vann Sverige investeringar på 24 miljarder kronor till följd av den politik som regeringen bedriver. Dessutom var de affärer som de utländska investerarna gjorde i Sverige ganska stora -- även det i motsats till på 80-talet. De, liksom fleratalet andra företagare, tror nu på Sverige som ett bra land för företagande, investeringar och därmed jobb. Den stora risken för de arbetslösa och för jobben är att Göran Persson skulle få chans att förverkliga det som han då och då pratar om, nämligen att höja skatterna för småföretagen, återställa arbetsrätten till nackdel för småföretagen, återinföra en dubbelbeskattning på det riskvilliga kapitalet så att det inte görs några investeringar och förstöra på många andra sätt. Detta vore till mycket stor nackdel för de arbetslösa. Jag måste säga att jag tyckte att Göran Perssons anförande var osedvanligt tomt på kommentarer till de förslag som finns. Jag vill hälsa Harriet Colliander välkommen i den ekonomiska debatten. Jag vill gärna lämna några kommentarer. Regeringen är inte intresserad av att ta 20 miljarder från barnfamiljerna, vilket den familjepolitik som Ny demokrati åtminstone tidigare har företrätt skulle innebära. Jag kan också upplysa om att det finns en särskild bilaga där det står talat om budgeteffekterna av medlemsavgiften till EU. Skälet till att den inte ligger i tabellerna i statsbudgeten är mycket naturligt: hänsynen till demokratin i landet. Vi vill nämligen inte föregripa folkomröstningen. Johan Lönnroth hade några synpunkter som också kräver en kommentar. De handlade dock inte om regeringens budgetförslag. Det kan jag förstå. Vänsterpartiet brukar ständigt ha en helt annan uppfattning, nämligen att man skall höja skatter i stället för att spara i utgifterna. Han hade synpunkter på en i Folkpartiet bekant färghandel och undrade om det är mer efterfrågan eller lägre skatter som behövs. Vi var i den där färghandeln i förra veckan. Den ökande efterfrågan finns redan. Det som skulle knäcka en sådan affär, liksom många andra liknande mindre företag, är att Vänsterpartiets förslag till skatteökningar skulle gå igenom. Det skulle alldeles ta loven av den expansion som nu pågår och gå ut över de jobb som finns där. Jag efterlyser fortfarande kommentarer till det som är det viktiga i det nuvarande perspektivet: de två stora fördelningsfrågorna. Den ena frågan är statsskuldsproblematiken, som inte löses ens med de resterande löntagarfondspengarna utan kräver en långsiktig plan för minskade utgifter och vissa inkomstförstärkningar. Det räcker inte med engångsbelopp. Jag inbillade mig att denna debatt skulle handla om en viss reaktion från oppositionspartierna på de mycket konkreta och tydliga förslag som regeringen lägger fram i den reviderade finansplanen. Det problem som vi där särskilt tar upp är just hur man får stopp på ökningen av statsskulden. Det är ett mycket allvarligt problem, och det krävs faktiskt något slags reaktion utöver förslag om engångsbelopp för att vi skall kunna hantera det. ustigt nog har inte heller det andra stora fördelningsproblemet berörts av så många: arbetslösheten och hur man åstadkommer en mycket snabb tillväxt så att jobben blir fler i Sverige. Även på det området tycker jag att den utveckling som är på gång är väldigt bra. Det finns fler nya företag nu än någon gång under de senaste fem åren. De företag som finns och de företag som börjar komma fram måste ges en rimlig chans att växa och bli starka. Då duger det inte att komma med återställare i form av traditionell socialdemokratisk politik. Fru talman! Jag väntar på de ytterligare miljarder som socialdemokratin är skyldig mig. Det vore intressant att höra om Göran Persson i sin nymornade insikt om att statsskuldsproblemet kanske är litet allvarligt vågar spara på utgifterna i pensionssystemet. Där finns ett väldigt stort underskott. Det underskottet skulle vara nästan lika stort även om de återstående fondpengarna gick dit i stället för till framtidens forskning och framtidens jobb.

Fru talman! Jag tror att den enstaka applåd som finansministern bestods på ett bra sätt sammanfattar läget. Den är uppskattningen av hennes ekonomiska politik i ett nötskal. Vi redovisar naturligtvis vår politik om 14 dagar. Då skall vi lägga fram ett heltäckande och sammanhållet program. Vi kommer att ha ett bättre budgetsaldo än regeringen. Vi kommer att satsa på offensiva insatser mot arbetslösheten, och vi kommer att lyfta fram fördelningspolitiken. Den djupt orättvisa förändring av kapitalbeskattningen som regeringen har genomdrivit är en av de saker som har skapat mest oro och flest upprörda känslor i folkdjupet. Det är klart att vi kommer att bygga vår politik omkring detta i ett läge då konjunkturen rimligen måste gå uppåt. Vi får inte upprepa det misstag andra länder ute i Europa har begått och underlåta att knäcka arbetslösheten. Det är den avgörande dramatiska frågan. Vår kritik av finansministern och regeringen består ju i att man inte har några konkreta förslag på detta område. Anne Wibble berömmer sig över den plan som innehåller ytterligare 20 miljarder kronor i besparingar 1999 och 10 opreciserade miljarder 1995/96. Det är just den typen av sifferlek som har åstadkommit en dånande samstämmig reaktion: Politiken är tom och innehållslös. När jag hör fru Wibble kommer jag att tänka på en annan figur som också utbrast: Jag har en plan. Jag syftar på Sickan i Jönssonligan, som hade dessa strålande planer vid varje tillfälle som han och kumpanerna skulle göra någonting stort. Lysande, Sickan, sade de andra. Det är inte utan att man ser regeringskretsen framför sig, när Anne Wibble har föredragit sin stora plan, då statsministern eller någon annan väser i mungipan: Lysande, Sickan. Detta är faktiskt på kornet en bild som tidningen Expressen i dag tecknar. Detta kan man ju skratta åt. Gösta Ekman är ju underhållande. Men i det här fallet är det djupt tragiskt och beklämmande att höra finansministern. Det är dessa planer som har gjort att man i omvärlden faktiskt säger att detta land skall ha en räntemarginal till den tyska D-marken som är likvärdig med Italiens. Har det aldrig bekymrat fru Wibble? Är inte detta ett objektivt betyg som med hårdhet överträffar allt som kan utfärdas från denna och andra talarstolar i landet? Däri ligger tillkortakommandet och faran. Jag erbjöd ett uppslag som jag upplevde att finansministern inte avvisade. Nu synar vi korten i nästa varv. De ligger just nu i utbildningsutskottet, där vi lägger förslag som minskar utgifterna. Vi för in våra förslag för att minska underskottet. Det är sant att det är en engångsindragning, men den ligger på i storleksordningen 8 miljarder kronor. Den skulle sänka våra framtida ränteutbetalningar med i storleksordningen cirka 800 miljoner kronor per år. Det är ett imponerande och konkret bidrag. Ta chansen och visa att det, när det stora oppositionspartiet står där, faktiskt är möjligt också för en illa sargad finansminister att bedriva politik! Det parlamentariska stöd hon har och som hon har bildat regering på är Harriet Colliander och hennes parti. När jag lyssnade på Harriet Colliander upplevde jag det inte som en lovsång till finansministerns insatser. Det parlamentariska, politiska och finansiella korthuset som Wibble och Bildt har byggt rasar samman. Räntorna stiger, boräntorna ökar, konkurserna i bostadsrättsföreningar ökar. Folk sitter hemma vid köksborden och räknar på hur mycket hyrorna skall stiga. Det är denna situation som är så farlig, och det var den som Anne Wibble skulle möta med sin plan. Av planen blev det i stort sett ingenting annat än det som Sickan brukar leverera. I den senaste filmen såg vi ju hur allt slutade när man sprängde hela resväskan med pengar och de brända sedlarna singlade ner över de stackars kumpanerna i Jönssonligan. Så får det inte gå för Sverige, fru Wibble. Därför är det viktigt att ni tar den utsträckta handen och försöker åstadkomma någonting av konkreta besparingar så att vi visar att läget är under kontroll.

Fru talman! Jag får gratulera Göran Persson till den slående liknelsen med Sickan. Jag skulle vilja råda Göran Persson att inte ge sig i lag med Sickans gäng. Jag tror att Göran Persson i en regering ihop med Anne Wibble, eller Sickan, skulle få spela Vanhedens roll, dvs. han med de för korta byxorna och de röda strumporna. Som sagt var: Gå inte med i Jönssonligan, Göran Persson! Finansministern anser att vårt förslag att höja företagsbeskattningen från 28 % till 30 % skulle vara förödande för Bengt Westerbergs bror färghandlaren. Nu är det så att Danmark har en skattesats på 34 % och EU-genomsnittet är nästan 40 %, och såvitt jag vet finns det där en rad färghandlare som ändå får sälja en och annan färgburk. Jag tycker därför att Anne Wibble kan lugna Bengt Westerbergs bror när det gäller våra skatteförslag. Jag måste passa på att fråga om de starka attackerna gentemot Socialdemokraterna på grund av att de vill höja skatter. Såvitt jag kan räkna på de socialdemokratiska förslagen, med direktavskrivningar och annat, innebär de sammantaget vad gäller företagsbeskattningen, åtminstone kortsiktigt, att Socialdemokraterna vill sänka skatterna för företagen jämfört med regeringens förslag. Är det inte så, Anne Wibble? Det är väl sanningen. Varför lägger ni inte av med den här kampanjen? Det är väl ingen slump att Svenska arbetsgivareföreningen har ställt sig upp och hyllat Göran Persson just nu. Jag skulle vilja att finansministern i sitt sista inlägg mycket kort svarade på några frågor. Den första gäller kommunernas utveckling. De skall ju spara 35 miljarder fram till 1998. Det här måste man tolka så att kommunernas förbrukning av pengar inte får öka snabbare än konsumentpriserna. Samtidigt hoppas regeringen att befolkningens inkomster totalt skall växa med 4 % per år, uttryckt i fast penningvärde, under resten av 90-talet. De kommunalt anställda måste rimligen få del av den här reala inkomsttillväxten, vilket betyder att kommunerna kraftigt måste minska antalet anställda om de inte skall öka sin penningförbrukning. Men inkomsttillväxten betyder totalt sett också att kommunernas skatteinkomster ökar med 4 %, vid oförändrad nivå på skattesatserna. Kommunerna kommer då att få jättelika finansiella överskott. Kommunerna skall således, enligt regeringens planer, dels skära ned kraftigt på antalet anställda, dels förklara för medborgarna varför man skall bygga upp stora finansiella överskott. Man skall också förklara varför många av dem som kommunerna avskedar skall tvingas leva på statliga medel, arbetslöshetsunderstöd eller arbetsmarknadspolitik. Det här är helt enkelt inte trovärdigt. Bilden förändras naturligtvis om staten drar in överskotten från kommunsektorn. Men det står inte ett ord om detta i Nathalieplanen eller kompletteringspropositionen. Frågan är alltså: Är min tolkning riktig, att regeringen planerar nya stora indragningar av pengar från kommuner och landsting men att man inte vågar säga det i denna proposition? Vilken poäng är det med att avskeda vårdbiträden och barnomsorgspersonal och låta dem gå rakt ut i arbetslöshet? Vilken samhällsekonomisk poäng är det med att göra det? Sedan kan man också observera att ränteskillnaden mellan Sverige och Tyskland, som Göran Persson talade om, har uppstått efter det att förhandlingarna med EU var klara och efter det att Socialdemokraterna och de borgerliga partierna hade enats om pensionsöverenskommelsen. Tycker inte Anne Wibble att det här är någonting som är värt att fundera över? Hon tror ju på att marknaden, i alla fall delvis, har rätt. Kan det möjligen finnas något samband, så att marknaden uppfattar det här pensionsförslaget som orimligt samhällsekonomiskt dyrt, och att de dryga EU avgifterna också bidrar till att höja den svenska räntan? Kan det vara så, finansministern? Anne Wibble frågar var Göran Persson vill spara i pensionssystemet. Men det nya förslaget, jämfört med nuvarande ATP-system med nuvarande regler, dvs. bibehållet tak, är såvitt jag förstår dyrare. Var vill Anne Wibble spara i det nya pensionssystemet? Slutligen gäller det frågan om EU-avgifterna. Man har motiverat detta att man inte tar med dem i den långsiktiga kalkylen med att beslut ännu inte har fattats i EU-frågan. Men hur många beslut har fattats när det gäller Nathalieplanen? Det är ju beroende på kommande majoriteter. Det är högst osäkra beslut och majoriteter. Dessutom är det mycket dåligt praktiserat. Det duger alltså inte som argument. plocka fram de mycket dryga pengar som svenska skattebetalare måste hosta upp om Sverige skall bli medlem i den europeiska unionen?

Fru talman! Jag undrar om inte Göran Persson borde ägna sig mindre åt att gå på bio och mera åt att läsa en och annan ekonomisk lärobok. Jag tror att det skulle befrämja både den socialdemokratiska politiken och de ekonomiskpolitiska debatterna. Det huvudsakliga budskapet nu var att Socialdemokraterna skall presentera politik sedan. Jag har hört detta budskap 8--10 gånger förut under den här mandatperioden. Det har aldrig blivit något långsiktigt saneringsprogram, som löser problemet med skuldens ökning, utan det har i bästa fall blivit ett eller annat skattehöjningsförslag. Jag ägnade rätt mycket tid åt att varna för försöken, som jag misstänker att Socialdemokraterna har i bakfickan, att lösa statsskuldsproblemet genom bara höjda avgifter och höjda skatter. Det vore att upprepa 1970-talets misstag, när man höjde arbetsgivaravgifterna med en våldsam hastighet. Det är faktiskt predestinerat att leda till en fullständigt omöjlig situation för löneförhandlingar, till inflation och till permanent arbetslöshet. Det var mycket konstigt att Göran Persson inte hade någon enda kommentar till detta. Göran Persson ägnade sig i stället åt att klaga på kapitalägare -- de är tydligen väldigt illa sedda. Jag konstaterar bara att det behövs en eller annan företagare i Sverige, om vi skall få fram de investeringar och de jobb som är nödvändiga för att vi skall klara det andra stora fördelningsproblemet, nämligen arbetslösheten. Göran Persson har i det sammanhanget inga recept att komma med. Jag hade kanske inte heller väntat mig det. Den senaste reaktionen från utlandet, som jag har tagit del av, angående de svenska problemen kommer från en engelsk bedömningsfirma. Man har sagt att det finns två stora risker för den framtida svenska ekonomiska utvecklingen. Den ena risken är ett nej till EU-medlemskap vid folkomröstningen. Den andra risken är en socialdemokratisk valseger. Fru talman! Det viktiga är att klara av saneringen av de offentliga finanserna, att få stopp på statsskuldens ökning utan de arbetsgivaravgiftsökningar eller andra skatteökningar som socialdemokraterna har ägnat sig åt att ta fram förslag om. I stället skall vi bygga vidare på den saneringsplan som riksdagen har antagit och där vi nu föreslår en utökning. Göran Persson försökte att göra sig rolig över att det bara var fråga om en plan. Jag vill då påminna om att under denna mandatperiod har det för att förstärka de offentliga finanserna beslutats om 90 miljarder kronor i minskade utgifter och inkomstförstärkningar -- 90 miljarder kronor! Därtill finns planenligt ett stort antal miljarder i den Nathalieplan som jag förväntar mig att riksdagen kommer att ställa sig bakom. Fru talman! Jag vill också något kommentera Harriet Collianders anförande. Jag håller med henne på en enda punkt, nämligen att med Ny demokratis ekonomiska politik är 4 % tillväxt under en följd av år en utopi. Det är alldeles självklart. Jag fick en lista för inte så länge sedan över några av de beslut där Ny demokrati under de senaste veckorna har varit med och bildat majoritet i riksdagen. Det gäller mera pengar till Riksteatern och till diverse andra kulturanslag -- säkert mycket angelägna, men det innebär att man har röstat för mera pengar -- mera pengar till nytt varvsstöd, mera pengar till tekniska attachéer, mera pengar för att återupprätta ett bostadsdepartement -- följden blir antagligen en faslig massa byråkrati -- mera pengar till geologisk undersökningsverksamhet och en lång rad andra saker. När det sedan verkligen gäller, då röstar Harriet Collianders nydemokrater för mera offentliga utgifter och mera byråkrati. Det är inte så väldigt bra. Johan Lönnroth ställde en fråga om ifall det inte var så, att socialdemokraternas skattepolitik innebar sänkningar, framför allt när det gällde investeringsavdrag. Jag kan berätta någonting för Johan Lönnroth, som kanske är en nyhet för Vänsterpartiet. Företagens investeringar avgörs faktiskt inte på grundval av tillfälliga skattelättnader hit eller dit. Det kan vara nog så önskvärt i vissa fall, men företagens investeringar avgörs av ett långsiktigt stabilt företagsklimat. Det finns en lång rad undersökningar som visar att företagen nu -- i motsats till för några år sedan och verkligen i motsats till 80-talet med den socialdemokratiska politiken -- har ett mycket starkt förtroende för företagsklimatet i Sverige. Företagen vill producera här, de investerar här och därmed skapar de också jobb här. Det är den politiken tillsammans med skuldsanering som det måste byggas vidare på för att man skall kunna ta vara på den mycket goda chans som Sverige nu har att återupprätta Sverige som en stark företagar och industrination med många nya jobb och med en stabil bas för de trygghetssystem som medborgarna har rätt att förvänta sig.

Herr talman! Patrik Norinder har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit med anledning av en skrivelse från Grossistförbundet Svensk Handel m.fl. om Kretsloppsdelegationens regeringsuppdrag om PVC. Kretsloppsdelegationen fått i uppdrag att utarbeta en plan för att undvika miljöpåverkan från polyvinylklorid och andra klorerade plaster. Enligt uppdraget bör överläggningar ske med berörda intressenter, bl.a. berörda myndigheter och branscher. Kretsloppsdelegationen skall redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 1 Som brukligt är kommer ärendet sedan att beredas inom regeringskansliet innan beslut fattas av regeringen. Detta innebär bl.a. att Kretsloppsdelegationens förslag kommer att skickas på remiss till berörda instanser. Grossistförbundet kommer härvid att beredas tillfälle att inkomma med remissyttrande. I detta sammanhang vill jag också med anledning av skrivelsen från Grossistförbundet Svensk Handel m.fl. nämna att branschorganisationerna har inbjudits till överläggningar med företrädare för departementet under juni månad, dvs. efter det att Kretsloppsdelegationen redovisat sitt uppdrag till regeringen.
Herr talman! Jag tackar så mycket för det svaret. Miljöministern säger i slutet av svaret att man har berett Grossistförbundet Svensk Handel tillträde till departementet under juni månad. Den 1 juni redovisar delegationen sitt uppdrag. Den 13 juni har industrin fått företräde. Industriförbundet, branschhandeln och plastförbunden gällde bl.a. en del av uppdraget. Det var den frågan som man ville diskutera med regeringen. Man har t.o.m. fått en uppmaning av Kretsloppsdelegationen att ta kontakt med regeringen angående uppdraget. Det kan då verka litet underligt att man får företräde hos regeringen efter att man har lämnat ifrån sig uppdraget. Anledningen till denna skrivelse är en oro från industrin när det gäller hanteringen av ärendet. Man har inte fått ta del av några anteckningar, inte ens från de sammanträden där man själv har deltagit. Man har alltså inte kunnat se om det har förekommit några felaktigheter som hade kunnat rättas till. Man har inte heller kunnat bemöta några argument. Jag vill höra med miljöministern om han anser att det skall gå till så här i Kretsloppsdelegationen.
Herr talman! Jag tycker nog att den här kritiken är något märklig. Jag har därför begärt in fullständig redovisning från Kretsloppsdelegationens kansli av de kontakter som har skett, och jag har också fått en sådan redogörelse. Jag har ingen anledning att ifrågasätta korrektheten i denna redogörelse.

Dessa förslag har sedan utgjort underlag för delegationens inbjudningar. Totalt har nästan 40 företag och branschorganisationer deltagit i ett eller flera samråd. Jag kan fortsätta så här: Det var samråd den 20 januari, den 25 januari, den 28 mars och den Grossistförbundet, PKL och Jernkontoret tillsammans med 13 företag. Så nog har Grossistförbundet funnits med i samråden. Men det är helt rimligt att uppläggningen av uppdraget, som ju slutligt avgörs av regeringen, sker i departementet. Uppdraget i sina huvuddrag har förankrats här i riksdagen. Både Patrik Norinder och jag vet att det är en konflikt kring vilka plaster som skall omfattas, hur farliga de är etc.
Herr talman! Det är riktigt att företrädare för Plastförbundet, vilket frågan gäller, har träffat Kretsloppsdelegationen vid två tillfällen. Då skall man betänka att bara en delegat från Kretsloppdelegationen varit närvarande. Sedan har det varit tjänstemän och ordföranden. De andra har inte fått någon information, och det har inte gjorts några anteckningar som man hade kunnat ta del av. Av övriga intressenter har enligt miljöministern Kemikalieinspektionen deltagit. Det stämmer. Men det är också något märkligt. Vid mötet gjorde Greenpeaces representant anteckningar, som branschförbunden inte fått ta del av. I Österrike har Greenpeace ålagts att stoppa sin kampanj mot PVC på grund av dess osaklighet. Kan jag få någon kommentar från miljöministern?
Herr talman! Jag utgår från att Greenpeace förde anteckningar för egen del. Jag har de anteckningar som är Kretsloppsdelegationens. De kallas för minnesanteckningar. De finns tillgängliga, och där kan man läsa vad alla som ingår i delegationen, dvs. de olika bransch och företagsföreträdarna, har framfört i huvudsak. Därefter är det naturligtvis delegationens ledamöters egen sak att se till att det är hög närvaro. I fråga om uppdrag kan jag säga att uppdraget inte är slutligt. Det uppdrag som ges skall därefter prövas. Där kommer remissinstanserna in i bilden. Då har naturligtvis alla berörda parter möjlighet att anlägga sina synpunkter. Men jag skulle vilja varna för att föra debatten som om det handlade om något slags korporativism, där man enbart skall gå efter intressena.
Herr talman! Branschen uppfattar att det är felaktigheter i uppdraget. Det var detta man ville diskutera med miljöministern. Jag vet inte om miljöministern är beredd att ta emot tidigare än den 1 juni. Men den frågan kanske kan få sin lösning så att branschen får föra fram sina åsikter. Man har från branschen sagt att man inte fått ta del av några anteckningar. Det är oroväckande för framtiden om Kretsloppsdelegationen kommer att fortsätta att arbeta på det här viset. Jag vädjar till miljöministern att se över rutinerna och försöka få en bättre dialog med industrin och branscherna. Det är där själva arbetet skall utföras. Får man en konflikt på tidigt stadium är jag mycket oroad för hur arbetet i Kretsloppsdelegationen kommer att fortskrida.
Herr talman! Till sist vill jag bara konstatera att det vi hanterar är en fråga som redan från början har varit konfliktfylld. Det är naturligtvis inte så enkelt alla gånger att mildra konflikten under resans lopp. Det har funnits en mycket bred kontaktyta och stor villighet från Kretsloppsdelegationens sida att lyssna på företag och branschorganisationer. Självklart finns samma vilja från min sida. Minnesanteckningar finns. Jag har inte kontrollerat i vilken utsträckning de har vidarebefordrats till berörda representanter. Men självklart har inte delegationen möten med företag och branschorganisationer utan att fånga in vad de tycker och föra det vidare i arbetet. Jag utgår från att man skall kunna göra det, med den uppläggning som finns och den remissbehandling som kommer att ske. Jag är naturligtvis beredd att också själv lyssna på de berörda.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaren. Jag vill bara påpeka att man från branschen bjudit in delegationen eftersom det var så dålig närvaro vid tidigare möten. Man ville föra en diskussion, men delegationen har inte kommit till mötena. Jag vill också understryka allvaret i det här. Den skrift som miljöministern har fått är undertecknad av Grossistförbundet Svensk Handel, Industriförbundet, Kemikontoret, Plast och kemikalieleverantörers förening, Svensk industriförening, Föreningen Sveriges plastfabrikanter och Sveriges plastförbund. Jag hoppas att arbetet i Kretsloppsdelegationen framöver kommer att bedrivas på ett mer öppet sätt och i bättre samarbete med industrin.

Herr talman! Bengt Silfverstrand har frågat mig om en proposition om friköpslag kommer att föreligga i sådan tid att frågan hinner behandlas av vårriksdagen. I ett tidigare frågesvar har jag här i kammaren sagt att en proposition som behandlar Vissa av de lagtekniska och andra frågor som uppkommit under ärendets beredning inom Justitiedepartementet har emellertid visat sig svåra att bemästra. Frågorna måste givetvis, på sedvanligt sätt, gås igenom med stor omsorg. Siktet är emellertid, liksom tidigare, inställt på att propositionen skall avlämnas i sådan tid att den kan behandlas av höstriksdagen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på frågan. Det är djupt beklagligt att frågan om friköp av historiska arrenden fortsätter att dras i längbänk, en långbänk där man med bred marginal överträffar den tidigare borgerliga regeringen Fälldins insatser på området. Riksdagen har klart och entydigt beställt en lag från regeringen, med innebörden att arrendatorer av s.k. historiska arrenden skall kunna friköpa den egendom de i praktiken förfogat över i generationer. Det skedde för fyra och ett halvt år sedan. En arrendekommitté har också enhälligt redovisat ett förslag till friköpslag. Förslaget ligger på statsrådet Lauréns skrivbord sedan oktober 1991. Regeringen har alltså haft två och ett halvt år på sig att verkställa riksdagens tidigare fattade beslut -- om den politiska viljan hade funnits. Men finns denna politiska vilja? Där måste man naturligtvis hysa mycket allvarliga tvivel. Samtidigt som regeringen fortsätter att förhala frågan kräver Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges jordägareförbund, båda mäktiga företrädare för landets markägare, att regeringen skall riva upp riksdagsbeslutet om friköpslag. Stora och penningstarka intresseorganisationer -- särintressen som regeringen brukar kalla sådana -- förmenar en liten grupp arrendatorer, som generationer levt i rättsosäkerhet, rätten att få friköpa sina gårdar. På vilken sida står regeringen? Har inte statsrådet förståelse för den oro och besvikelse som finns hos berörda arrendatorer? Först har regeringen sagt att frågan skall läggas fram för riksdagen i mitten av våren. Det sade statsrådet Laurén när jag frågade förra gången i januari. Nu står det i svaret att siktet är inställt på att en proposition skall läggas fram så att frågan kan behandlas av höstriksdagen. Vad är det nu som gäller, fru statsråd? Är det vårriksdagen som tidigare sagts eller höstriksdagen?
Herr talman! Jag sade i mitt frågesvar den 11 januari att jag skulle tro att en proposition kan läggas fram i mitten på våren. Jag avslutade med att säga att det skulle läggas fram ett förslag under vårriksdagen. Det innebär naturligtvis att jag inte har utlovat mer än att frågan skall behandlas under höstriksdagen. Min målsättning är fortfarande att en proposition skall kunna avlämnas under vårriksdagen. Men med hänsyn till de komplikationer av rättsteknisk natur som vi har mött under arbetet med frågan -- olika lagtekniska problem som har visat sig ganska svåra att komma till rätta med -- vågar jag alltså i nuläget inte utlova mer än vad jag har sagt i frågesvaret.
Herr talman! Det är faktiskt ganska upprörande, fru statsråd. De lagtekniska problem som man understryker har man haft två och ett halvt år på sig att lösa. Dessutom har man i det här fallet haft en utomordentligt kompetent juridisk församling till sin hjälp, som för första gången sedan den här frågan i över hundra år blötts och stötts blivit enig om ett lagförslag. Jag förstår om en regering har synpunkter på ett sådant lagförslag, kanske vill begränsa det eller förändra det på något sätt. Men det kan uppenbarligen inte vara några lagtekniska komplikationer det handlar om, utan det måste vara andra bevekelsegrunder. Det förstår man om man läser lagförslaget. Jag skulle vilja be statsrådet precisera vari de lagtekniska komplikationerna består. Tidigare lämnades det ganska klara beskedet att en proposition skall läggas fram. Men nu är det bara siktet som är inställt; det är rätt märkligt. Man undrar då hur det siktet är inställt, eftersom man inte träffat måltavlan på två och ett halvt år.
Herr talman! Jag lämnar gärna exempel på några av de svårigheter som vi mött. De har framför allt samband med frågan om skyddet för arrendatorers investeringar på arrendestället. Som exempel kan jag nämna avgränsningen av lagens tillämpningsområde och förutsättningarna för att tillstånd till investering skall kunna ges av arrendenämnderna. En fråga som visat sig besvärligare än vad åtminstone jag trodde är kommitténs förslag om att jordägarna skall åläggas en absolut inlösensskyldighet när arrendeförhållandet upphör. Jag svarade på Bengt Silfverstrands fråga den 11 januari, och nu svarar jag igen. Jag kan förstå att Bengt Silfverstrand med detta frågande vill hålla frågan vid liv. Men jag försäkrar Bengt Silfverstrand att det inte behövs. Frågan förhalas nämligen inte utan är vid liv, och vi arbetar aktivt för att lösa de komplicerade frågor som uppkommit i sammanhanget.
Herr talman! Om frågan är vid liv, fru statsråd, och den har behandlats av Justitiedepartementet i hela två och ett halvt år, måste det vara en respirator, en konstgjord andning, som regeringen själv håller denna fråga vid liv med. Situationen är nämligen mycket allvarlig för de människor som är berörda. Jag tror inte att statsrådet är omedveten om deras situation. Jag vet också att flera av dem varit i kontakt med departementet. Dessa människor är djupt bekymrade. De utgörs till en del av äldre människor som i decennier har längtat efter att få denna fråga löst. Vad skall de tro när de i januari månad får besked om att en lag skall aktualiseras under vårriksdagen? Nu läggs möjligen ett förslag fram under vårriksdagen, men inte i sådan tid att det kan behandlas av vårriksdagen. Därmed skjuts ju ärendet upp till höstriksdagen. Kan det möjligen bero på att statsrådet egentligen säger: Gånge denna kalk ifrån oss?
Herr talman! Så är det inte alls. Jag har faktiskt inte inte utlovat något som jag gått ifrån. Det jag den 11 januari sade var att en proposition skulle läggas fram under vårriksdagen. Det innebär att den inte kan behandlas förrän under höstriksdagen. Det är vad jag fortfarande står fast vid.
Herr talman! Vi borde kunna vara överens om en sak, fru statsråd, nämligen hur de människor som berörs av dessa problem uppfattar saken. De har naturligtvis entydigt, även om de hyst ett och annat tvivel beroende på vad som skett i det förflutna, utgått från att riksdagen skall hinna fatta beslut i frågan före sommaruppehållet, detta med ledning av det som regeringen i sitt svar den 11 januari uttryckte med preciseringen ''under mitten av våren''. Icke desto mindre finns det också motioner i ärendet som skulle behandlas i anslutning till propositionen. Det innebär att regeringen fritar sig från ansvaret att lösa denna fråga, eftersom man rimligen måste leva i viss osäkerhet om vad som händer efter den 18 september.
Herr talman! Vi fritar oss inte alls från ansvaret. Tvärtom tar vi på oss ansvaret att till riksdagen lämna ett genomarbetat förslag. Det tror jag gagnar alla dem som är intresserade av denna sak bäst,

Herr talman! Lennart Rohdin har ställt två frågor till mig om Bosnien-Hercegovina. I den första frågar han om regeringen stöder en fredsplan som bygger på en styckning av republiken Bosnien Hercegovina. I den andra undrar han, varför den svenska regeringen inte verkar för att FN med ultimatum som det utfärdades efter blodbadet i Sarajevo får till stånd ett omedelbart slut på den väpnade aggressionen mot Gorazde och de andra FN-skyddade zonerna. Jag har för avsikt att besvara dessa båda frågor i ett sammanhang. Sverige stöder FN:s och EU:s strävan att genom en förhandlingslösning få ett slut på det utdragna och grymma kriget i Bosnien-Hercegovina. Grundläggande för det internationella samfundets sökande efter en lösning på konflikten har varit, att bibehålla Bosnien-Hercegovinas mångkulturella karaktär och integritet som statsbildning. Alla ansträngningar att nå en lösning har dock hittills misslyckats -- inte minst på grund av den bosniskserbiska sidans dubbelspel och brott mot ingångna överenskommelser. Sverige har konsekvent yrkat på en bestämd hållning från FN:s säkerhetsråd och ett beslutsamt uppträdande från Unprofor. Vi har sålunda så sent som i förra veckan inför FN:s säkerhetsråd uttalat vårt stöd för flyginsatser för att trygga situationen i de s.k. fredade områdena och därigenom förbättra skyddet för såväl FN-personal som civilbefolkning. Givetvis måste också sådana insatser utformas som ett led i en sammanhängande strategi och som ett stöd för den politiska förhandlingsprocessen, dvs. insatserna bör även leda till större serbisk vilja att kompromissa vid förhandlingsbordet. Det måste vara vår bestämda förhoppning att NATO:s senaste ultimatum, på FN:s begäran, rörande Gorazde och fyra andra fredade områden äntligen innebär ett stopp för den serbiska aggressionen i Bosnien som helhet. För att upprätthålla trycket på serberna måste FN:s ekonomiska sanktioner bibehållas till dess en accepterad fredsplan börjat implementeras. En diskussion om ett tidigt lyftande av sanktionerna riskerar att sända fel signal till Belgrad. Sanktionerna är det internationella samfundets långsiktigt mest effektiva instrument, och serberna måste förstå att dessa ej kommer att lyftas i förtid. Sverige bidrar med en stor insats i Unprofor i Bosnien. Den är nu på väg att utökas. Sverige har upprepade gånger förklarat att det behövs mer marktrupp i Bosnien. Unprofors personella resurser för att bl.a. kunna skydda de fredade områdena är otillräckliga. Sverige har yrkat på att säkerhetsrådet tillstyrker generalsekreterarens ursprungliga önskemål om ytterligare ca 8 500 man till Bosnien. På grund av amerikanskt motstånd togs tidigare i april endast beslut om 3 500 man. Detta måste nu snarast rättas till, så att ett fredat område som Gorazde inte i praktiken lämnas oskyddat. Sverige välkomnar det förstärkta amerikanska och ryska engagemanget för en fredsuppgörelse. Hittills har dock dessa ansträngningar inte varit helt koordinerade vare sig sinsemellan eller i förhållandet till FN och EU. De senaste dagarnas utveckling visar med all tydlighet att samordnade ansträngningar är nödvändiga för att en lösning skall kunna uppnås. Det är därför glädjande att en bättre internationell samordning inletts genom mötet den 25 april i London, då en kontaktgrupp bildades med höga företrädare för USA, Ryssland, Gruppens första möte äger rum i dag. Det bosniska kriget har lett till en humanitär katastrof. Sveriges vilja att bistå även i det aktuella läget förblir oförminskad, och vårt bistånd är mycket omfattande. Vi undersöker nu hur vi på bästa sätt skall kunna bidra till återuppbyggnaden av Bosnien Hercegovina den dag då detta fasansfulla krig -- förhoppningsvis snart -- nått sitt slut. Vår strävan är att tidigt vara beredda att bilateralt och i internationell regi snarast möjligt söka inleda en normalisering av livet i Bosnien-Hercegovina. Det är väl också endast via denna väg vi kan hoppas bidra till att på sikt dämpa motsättningarna mellan de olika folkgrupperna i Bosnien-Hercegovina. Stödet till återuppbyggnad kommer att bli ett nödvändigt inslag i ansträngningarna att bevara ett mångkulturellt Bosnien.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är inte alltid som jag får svar på mina frågor om kriget i Bosnien även när utrikesministern är i riksdagen. Vis av erfarenheten konstaterar jag att utrikesministern väljer att besvara två stora frågor tillsammans, vilket är litet märkligt eftersom de båda frågorna väl skulle kunna besvaras var för sig. Det riskerar också att minska utrymmet för debatten. Jag tycker att det är viktigt att påpeka att erfarenheterna de senaste månaderna visar att den rädsla och feghet som regeringskanslierna i Europa har haft inför det folkmord som pågår i Bosnien inte har haft någon förankring i verkligheten.

Det har också visat sig gälla. Den linjen har inte upprätthållits, utan serberna har inbjudits att sätta i gång motsvarande bombardemang av Gorazde. Detta har fått pågå alldeles för länge. Nu ger de offer som har kommit ut ur staden besked om vad som har skett under dessa veckor. Återigen blev det så att när det som skedde inför världens TV-kameror blev olidligt för TV-tittarna, blev man tvungen att ingripa. Serberna drog sig omedelbart tillbaka. Utrikesministern säger att det som sker i Bosnien är en humanitär katastrof. Ja, men det är också en politisk och folkrättslig katastrof att detta tillåts ske.
Fru talman! Jag vill hålla med Lennart Rohdin om att det blev en betydande framgång efter det att NATO och FN ställde ultimatum i samband med massakern i Sarajevo. Ett visst mått av ljus uppenbarade sig i mörkret. Därefter blev det en förnyad vacklan och felaktiga signaler. Framför allt gäller det de olyckliga beslut som fattades i FN:s säkerhetsråd, vilket så fort det kom till Sveriges kännedom ledde till att Sverige agerade i diverse huvudstäder. Det kan även ha varit fråga om en del övriga signaler. Detta bidrog säkert till den mycket fasansfulla utvecklingen i och omkring Gorazde. Jag vill gärna understryka att svensk politik har varit konsekvent i så måtto att vi har krävt mer trupp till Bosnien. Det har vi gjort under en lång tid. Jag tror att Lennart Rohdin är medveten om att Sverige, tillsammans med Frankrike, är en av de två länder som ställde upp när det första beslutet om skyddade zoner fattades. Vi har hävdat ett mera bestämt uppträdande från FN:s sida. Vi har sagt att ''close air support'' måste genomföras. Vi jobbar med sanktionsfrågan. Det finns en konsekvens i det sätt Sverige försöker bidra till att få stopp på hemskheterna i Bosnien.
Fru talman! Jag vill inte på något sätt bestrida att det finns en konsekvens i den svenska utrikespolitiken när det gäller Bosnien. Det finns också en konsekvens i hur de europeiska stormakterna agerar. Det är inte nödvändigtvis till deras fördel. Det är riktigt att Sverige bidrar med och hävdar vissa synpunkter när det gäller FN-trupper. Men vi har också konsekvent avstått från att gå i bräschen och kräva de ingripanden som FN-stadgan enligt artikel 42 föreskriver att det går att göra när folkrätten åsidosätts. Det har inte framkommit något sådant från den svenska regeringen. Vi har varit konsekventa när det gäller att upprätthålla inställningen att vapenembargot skall fortsätta att gälla -- som enbart straffar Bosnien. Utrikesministerns svar om styckningen av Bosnien är enbart semantik. I går förklarade utrikesministrarna Hurd och Christopher att för att det skall bli en fred måste naturligtvis serberna ge tillbaka åtminstone några områden som de har erövrat under detta krig. Det är väl en bekräftelse så god som någon att man godkänner att gränser får ändras helt i strid med ESK och Helsingforsdokumentet -- som därmed har kollapsat folkrättsligt.
Fru talman! Jag håller inte med Lennart Rohdin i denna fråga. Det finns en strävan i alla de fredsplaner som har lagts fram att Bosnien Hercegovina skall hållas samman som en enhet. Det finns diskussioner om kantonala uppdelningar. Vi har Washingtonöverenskommelsen. Hur skall de bosniska serberna fogas in i denna? Den arbetsgrupp som nu har inrättats skall arbeta för att samordna fredsanträngningarna. Det är oerhört väsentligt. Arbetsgruppen skall bl.a. diskutera hur kartan skall se ut. Jag uppfattar att det även i dag finns en strävan att Bosnien-Hercegovina skall hållas samman. Men självklart förstår alla att detta är en oerhört komplicerad fråga att hantera efter detta fasansfulla krig.
Fru talman! Givetvis är det så. Men omvärlden har givit en lång rad signaler till de stridande, framför allt de serbiska och tidigare även de kroatiska angriparna, att trots uppenbara övergrepp mot den folkrättsligt erkända staten Bosnien-Hercegovina skall båda parter tvingas till förhandlingar. Båda parter måste vara beredda att kompromissa. Aggressorn har genom att påbörja ett folkmord tvingat fram en situation där förhandlingarna kan ge honom en del av det han önskar. Detta står i strid mot folkrätten och mot alla de resolutioner som har antagits under denna tid. Det är uppenbarligen bara fråga om papper som skall verka lugnande. Det har gjorts klart för parterna, inte minst den bosniska regeringen, att de skall komma till förhandlingsbordet och vara kompromissvilliga. Detta är en folkrättslig kollaps och en kollaps för Helsingforsdokumentet och därmed för vår utrikespolitik.
Fru talman! Om Lennart Rohdin inte stöder en förhandlingslösning, hur menar Lennart Rohdin att det kall bli ett slut på det fasansfulla kriget?
Fru talman! I och för sig är det väl inte jag som skall svara. Men jag tar gärna tillfället i akt. Det finns genom ESK och i Helsingforsdokumentet klart fastlagda principer för vad som skall gälla. Fram till det att det kalla kriget upphörde och Berlinmuren föll var det givet för alla att folkrättsligt erkända gränser i Europa icke fick ändras med våld. Efter murens fall är man tydligen inte förmögen att upprätthålla de principerna. Det finns klart uttalade principer i FN-stadgan om att man skall ingripa med de militära medel som är nödvändiga när freden hotas och, som i det här fallet, folkrätten angrips. Vi har hittills sett att de få gånger som omvärlden, dvs. FN, har satt hårt mot hårt och hotat med att sätta in de militära medel som krävs har varit tillräckliga. Det är entydiga erfarenheter från vad som har hänt hittills. Därför anser jag att omvärlden, även Sverige, under de gångna två åren borde har drivit denna linje betydligt hårdare.
Fru talman! Jag tror att det som nu är på väg att ske är oerhört väsentligt. Förenta staterna, Ryssland, Europeiska unionen och FN samordnar sina fredsansträngningar. Det är helt nödvändigt. Sarajevomodellen måste tillämpas, och det måste mer marktrupp till Bosnien. Det är också vår erfarenhet att där FN-styrkorna står starka, där det finns många FN-soldater, där sker inte det som har skett i Gorazde. Här har det internationella samfundet möjligheter att agera. Jag tror också att sanktionspolitiken gentemot Serbien och Montenegro måste upprätthållas. Det är ett sätt att försöka få vapnen att tystna i Bosnien.

Fru talman! Lennart Rohdin har frågat mig på vilket sätt Sverige har protesterat mot den grekiska blockaden mot Makedonien och förklarat det oacceptabla i att ytterligare öka spänningarna på Fru talman! Den 7 april förra året upptogs ''den före detta jugoslaviska republiken Makedonien'' som medlem i FN. I resolutionen anges särskilt att namnet är provisoriskt i avvaktan på att FN:s medling skall bilägga namntvisten med Grekland. Sverige röstade för Makedoniens inval i FN och har därmed erkänt landet. Vi har sedermera upprättat diplomatiska förbindelser och utnämnt en ambassadör i Skopje. Vi har även stött Makedoniens ansökan om att upptas som fullvärdig medlem i ESK. Grekland har dock blockerat ett sådant beslut, vilket rönt stark kritik från en överväldigande majoritet av ESK:s medlemsstater. Grekland har motiverat sin inställning med de starka reaktioner som väckts i Grekland av att ett annat land använder namnet Makedonien. Grekland anser att namnet Makedonien är en omistlig del av grekisk historia. Om ett annat land använder detta namn indikerar detta, enligt grekisk uppfattning, territoriella anspråk på Grekland. Regeringen i Skopje å sin sida har försäkrat att staten Makedonien inte har några sådana anspråk på andra länder. Sverige tar dock inte ställning i namnfrågan utan vill att tvisten skall lösas på ett sätt som bäst bidrar till stabiliteten i regionen. Man kan här konstatera att båda länder är ömsesidigt beroende av varandra och har synnerligen goda skäl att i eget intresse finna en lösning. Sverige har inte agerat på egen hand i tvisten utan givit sitt stöd till de ansträngningar som görs av FN och EU och indirekt av ESK. Den grekiska handelsblockaden bidrar naturligtvis inte till att förbättra förhandlingsklimatet eller till att föra tvisten närmare en lösning. Den internationella kritiken är också hård mot Grekland inte minst från de andra medlemsländerna inom EU. EU-kommissionen har funnit att det grekiska embargot strider mot reglerna för den gemensamma handelspolitiken och anmält detta till EU-domstolen. Sverige har aktivt verkat för att stärka den regionala stabiliteten. Jag kan här nämna vårt deltagande med svensk trupp i Unprofor i Makedonien och att ESK under Sveriges ordförandeår etablerade en konfliktförebyggande mission i Skopje. Sverige har också givit ett finansiellt stöd som bidragit till att möjliggöra för Världsbanken och IMF att ge lån till landet. Dessutom har Sverige varit drivande bakom de internationella ansträngningarna för att minska
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är ett intressant svar och en intressant redogörelse för hur omvärlden har reagerat på den grekiska aggressionen mot Republiken Makedonien. Min fråga till utrikesministern var på vilket sätt Sverige har protesterat mot denna grekiska aggression, och det har inte framkommit av detta svar, där man har relaterat hur omvärlden har reagerat. Som jag ser det är detta en direkt parallell till det som sker i kriget i Bosnien. Vi har en stat, Republiken Makedonien, som har erkänts av omvärlden, med tvekan -- inte på grund av principiella betänkligheter utan därför att man har haft problem framför allt inom EU med Grekland, som är medlem i EU och som har utsatt EU för en rejäl utpressning. Vad det handlar om är att Grekland sätter sig över de regler som gäller för umgänget mellan stater i världen och i Europa och utsätter Makedonien för en regelrätt strypningsaktion. Vi vet att Makedonien har stora minoritetsproblem och är det land som har utsatts hårdast av effekten av de sanktioner som har riktats mot Serbien med anledning av kriget i Bosnien och att detta naturligtvis bidrar till att göra Makedonien till en krutburk, som det har varit historiskt i många sammanhang. Jag tycker att det var på sin plats att Sverige avgav en kraftfull protest mot det grekiska agerandet. I stället hänvisar man till vad som sägs inom EU. Jag kan förstå att Sverige är angeläget om att inte störa relationerna till EU med tanke på de medlemskapsförhandlingar som för närvarande förs, men nu när EU t.o.m. har dragit Grekland inför EU-domstolen borde det väl vara möjligt för Sverige att säga någonting. Grekland är inte ordförandeland mer än till halvårsskiftet, och det är därför inte så stora risker förenade med att hävda folkrättsliga principer även i detta fall.
Fru talman! Jag tror att det har redovisats att svenskt agerande i förhållande till Makedonien röner uppskattning också i Makedonien. Jag tror att vi på detta sätt ger Makedonien ett praktiskt, konstruktivt och konkret stöd. Vi verkar för att stärka den regionala stabiliteten, och vi hjälper landet med ett finansiellt stöd som är mycket betydelsefullt. ESK-missionen finns på platsen och är mycket verksam vad gäller sanktionsövervakningen. Vid sidan av detta stöder vi FN:s medlingsansträngningar att söka bilägga dessa svåra och emotionellt och historiskt laddade frågor mellan Makedonien och Grekland. Jag tror att det är det absolut bästa sättet att försöka bidra till en lösning i denna fråga.
Fru talman! Jag är övertygad om att man i Makedonien -- jag har själv varit där -- liksom i Bosnien är tacksam för de insatser som Sverige gör både när det gäller Unprofor-soldater och när det gäller ekonomiskt och humanitärt stöd i den prekära situation som man befinner sig i. Men den tacksamheten gäller naturligtvis inte det faktum att omvärlden inklusive Sverige fullständigt har avstått från att agera i den avgörande frågan, nämligen den utpressning som Makedonien är utsatt för från grekisk sida. Precis som i Bosnien visar det sig att aggression lönar sig. Nu åker amerikanska och andra fredsförhandlare i skytteltrafik mellan Athen och Skopje och talar om även för regeringen i Skopje att man måste vara kompromissberedd. Man måste komma till förhandlingsbordet. Båda parter måste göra upp. Alltså: Återigen visar det sig att när den aggressiva parten sätter den andra under press, viker sig det internationella samfundet och säger även till offret: Ni måste vara kompromissvilliga!
Fru talman! Det är inte så att det det internationella samfundet inte agerar. Lennart Rohdin gav nyss ett exempel på att det internationella samfundet verkligen gör det. Dessutom har EU dragit Grekland inför EU-domstolen. FN:s medlingsansträngningar är mycket viktiga. Sedan förstår jag inte riktigt att Lennart Rohdin i alla sammanhang är mot kompromisser. Vi vet själva att det är mycket viktigt att kunna nå kompromisser och uppgörelser för att nå fredliga lösningar. Det gäller både i en demokrati och i alla sammanhang.
Fru talman! När det gäller omvärldens agerande vet vi att det kommer att dröja år innan den anmälan som EU-kommissionen har gjort till EU-domstolen slutbehandlas. Det blir naturligtvis ett principiellt intressant ställningstagande från EU-domstolen, men vi vet inte om Makedonien finns kvar som statsbildning när det domslutet kommer. Beträffande kompromisser vill jag säga följande. Visst skall det förekomma kompromisser, men om någon utsätts för aggression, skall då vår första reaktion vara att offret måste vara med om att kompromissa, eftersom någon vill ha något som det har? Jag vill bara säga att det inte är en alldeles orealistisk parallell att en minoritetsgrupp i något av våra östra grannländer skulle kunna vända sig till en betydligt mera aggressiv ledning för en stormakt i öster och be den ingripa. Kommer vi då att säga till våra baltiska broderfolk på andra sidan Östersjön: Ni måste vara litet kompromissvilliga!
Fru talman! Lennart Rohdins frågor påminner litet grand om spörsmålet ''Har du slutat att slå din fru?'' Jag vill utan att ge mig in i dessa historiskt laddade frågeställningar ändå säga att det finns de som säger att man kan diskutera den f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens val av symbol i sin flagga osv. Det finns känsliga och besvärliga frågor, och det är väl just om sådana som man bör kunna diskutera.
Fru talman! Jo, men det är ju därför som vi har folkrättsliga principer. Serbiska nationalister anser att de har rimliga historiska och andra skäl att ha synpunkter och anspråk i det forna Jugoslavien. Ryska nationalister anser att de har rimliga anspråk att ställa, av historiska och andra skäl, i Baltikum. Greker, serber och bulgarer anser att de har rimliga historiska anspråk att ställa när det gäller Helsingforsdokumentet, handlar om regler för samlevnad som inte får brytas. Det är vår skyldighet att upprätthålla dem, inte att tala om för offret att det måste visa litet beredvillighet till kompromisser.
Fru talman! Folkrätten och Helsingforsöverenskommelsen pekar på att tvistiga frågor skall lösas med fredliga medel. Detta är en mycket viktig prinicip. Bl.a. därför är det väsentligt med FN:s medlingsinsatser mellan Makedonien och
Fru talman! Lennart Rohdin har frågat mig vad den svenska regeringen gör för att bl.a. inom ESK verka för att mänskliga rättigheter respekteras i Sandjak och att övergrepp påtalas för regimen i Belgrad. Fru talman! Läget i Sandjak är allvarligt. Situationen där har förvärrats ytterligare sedan flera hundra företrädare för det muslimska partiet SDA arresterades i slutet av januari i år. Vår ambassad i Belgrad, liksom diplomater från andra länder, företar täta resor till Sandjak och håller på annat sätt kontakt med personer från området för att följa läget. Exempelvis har vi erhållit en skakande rapport från ett fängelsebesök för knappt en månad sedan hos den häktade SDA-ledaren från Pljevlja, Sefket Brckovic. Han bar tydliga spår av säkerhetspolisens tortyr. Vi har vid ett flertal tillfällen framfört våra protester till regeringen i Belgrad mot det förtryck som förekommer i Sandjak. På svenskt initiativ har också ESK ägnat särskild uppmärksamhet åt Sandjak under den senaste tiden. I ett särskilt uttalande den 30 mars i år har ESK genom ordförandeskapet uttryckt sin oro över det försämrade läget i Sandjak. Överläggningarna förs för närvarande mellan ESK och Serbien--Montenegro om bl.a. ESK:s närvaro i landet. Ett mål med dessa förhandlingar är att återupprätta en ESK-kommission som bl.a. skall behandla situationen i Sandjak. ESK:s ämbetsmannatrojka, där Sverige alltså ingår, besökte nyligen Belgrad i detta syfte. Det är emellertid fortfarande oklart om en sådan närvaro kommer att accepteras. I samband med besöket i Belgrad träffade även ESK representanter för det muslimska partiet SDA i Sandjak.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det gläder mig att få den här redogörelsen för Sveriges aktiviteter från utrikesministern. Läget i Sandjak är allvarligt, precis som utrikesministern framhåller. Det har också förvärrats. Det är ett klart bevis på att den agression som man från serbisk sida ägnar sig åt i stora delar av det forna Jugoslavien är någon form av nollsummespel. Man flyttar hela tiden om pjäserna för att utsätta olika folkgrupper för förtryck och övergrepp av olika slag. Problemet med Sandjak, på samma sätt som tidigare med Kosovo, är den förhållandevis bristfälliga insynen i det som sker. Jag tycker att det är bra att Sverige agerar på det sätt man gör. Såsom förutvarande ordförande i ESK hoppas jag att man under den tid Sverige fortfarande ingår i den s.k. trojkan skall utnyttja den maximalt till att följa upp utvecklingen även i Sandjak. Innebär uppmärksamheten på Kosovo och markeringarna, inte minst från den amerikanska regeringen, att man från serbisk sida drar sig för att tända krutdurken i Kosovo finns Sandjak nära till hands som alternativ. Därför är uppmärksamheten på utvecklingen där väl så angelägen.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vi även riktar uppmärksamhet på utvecklingen i Sandjak. Jag vill samtidigt säga att den serbiska hänsynslöshet som demonstreras på olika områden i f.d. Jugoslavien naturligtvis är plågsam.

Fru talman! Ulrica Messing har frågat mig om hur riksdagens beslut om en ny Palmekommission har hanterats och efterföljts. I riksdagens beslut anges att det är regeringen som bör besluta om vid vilken tidpunkt kommissionens arbete bör påbörjas. Frågan om en ny Palmekommission bereds för närvarande inom regeringskansliet med inriktning på beslut före sommaren. Beredningen sker, som bekant, efter samråd med det största oppositionspartiet i riksdagen.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag välkomnar att regeringens arbete med tillsättning av en ny Palmekommission snart är färdigt, precis som jag välkomnar sommaren, eftersom jag hoppas att beslutet fattas innnan sommaren. De frågor som ännu finns kring mordet på Olof Palme upprör och berör fortfarande många människor. Det är många människor runt om i vårt land som följer Palmespanarnas arbete och tar del av de resultat som nås och framsteg som görs. Jag tror att det också är många som ifrågasätter en del av det som sker och kanske har egna lösningar. För mig personligen är tillsättandet av en ny Palmekommission ett tecken på att man tar tag i problemen på allvar. Till viss del tycker jag att det är en trovärdighetsfråga. Därför önskar jag också att regeringen utnyttjar möjligheten att sätta samman den nya Palmekommissionen på ett sådant sätt att man även tar in människor med andra erfarenheter än enbart utredningsarbete inom polisen. Det kan vara människor inom andra yrkesgrupper, som har andra sätt att se på frågor och med andra synpunkter på hur man kan fortsätta att leta efter svaren på de frågor som finns kvar.
Fru talman! Det är väsentligt att vi är överens över blockgränserna om sammansättningen av den nya Eftersom Ulrica Messing nämner andra kategorier av utredare är det viktigt för mig att poängtera att Palmekommissionen inte skall fungera som utredare utan som synare av det utredningsarbete som har skett.
Fru talman! Det är riktigt. Just därför tror jag att människor med andra erfarenheter, med andra sätt att se på frågorna kan tillföra det utredningsarbete som har ägt rum en hel del. Man kanske ser på saker och når framsteg på ett annat sätt. Det tror jag att vi har nytta av allihop.
Fru talman! Som jag tidigare nämnde sker planeringen i samråd med Ulrica Messings parti,

Fru talman! Johan Lönnroth har frågat mig om jag är beredd att skärpa lagen för att förhindra rasistiska manifestationer m.m. Johan Lönnroth har ställt sin fråga till mig mot bakgrund av att det enligt honom uppstått en debatt om varför en engelsk rockgrupp, vars texter skulle innehålla inslag som tveklöst kan betecknas som hets mot folkgrupp, inte stoppades vid gränsen utan tilläts framträda här i Sverige, varvid polisen valde att enbart upprätthålla ordningen utanför spellokalen. Som Johan Lönnroth väl känner till får jag som justitieminister inte uttala mig om polisens agerande i ett enskilt fall. Rent allmänt kan emellertid sägas att polisen självklart skall ingripa mot brott som kommer till dess kännedom, om inte brottet med hänsyn till omständigheterna är så obetydligt att reglerna om rapporteftergift bör tillämpas. Regelsystemet medger också vissa möjligheter att avvisa personer som kan antas komma att begå brott i Sverige. För att stärka skyddet mot rasistisk brottslighet har regeringen lagt fram en proposition till riksdagen med bl.a. ett förslag till ändring i brottsbalken, som innebär att ett rasistiskt eller liknande motiv för ett brott skall utgöra en särskild straffskärpningsgrund och alltså föranleda strängare straff än annars. Detta kan enligt min mening inte tolkas som annat än en klar signal från regeringen, att brott av denna typ inte kan accepteras utan skall bekämpas med kraft av de rättsvårdande myndigheterna. Beslut med anledning av propositionen kommer att fattas här i kammaren nästa vecka och det är givetvis min förhoppning att samtliga ledamöter då kommer att ställa sig bakom regeringens förslag. På regeringens uppdrag har också den bestämmelse i utlänningslagen som Johan Lönnroth hänvisar till och som medger avvisning av utlänningar som kan antas begå brott här i landet setts över av Utvisningsutredningen. I utredningens betänkande, som lämnades i slutet av förra året, föreslås att bestämmelserna skärps. I betänkandet sägs särskilt att t.ex. musikgrupper eller andra artister vars texter innehåller budskap som kan bedömas utgöra brott att framföra offentligt bör kunna avvisas med stöd av den föreslagna bestämmelsen. Betänkandet har varit ute på remiss och frågan om lagändring enligt utredningens förslag bereds för närvarande inom Det är regeringens bestämda uppfattning och målsättning att rasism i alla dess former skall bekämpas med kraft. Såsom framgått har också regeringen tagit initiativ till skärpningar av regelsystemet för att motverka rasistisk brottslighet.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. Jag är nöjd med det. Jag skall med en gång erkänna att det jag egentligen är ute efter med den här frågan är att påverka det som händer på lördag. Egentligen är det alltså syftet med frågan. Det kan uppstå en ganska allvarlig situation i Göteborg. Jag vet att det alltid planeras motaktioner i sådana här sammanhang. Dessa grupper är ute efter att provocera. Som jag säger redan i frågan är jag medveten om att det handlar om en svår balansgång. Provokationer skall ju helst mötas så att de inte fungerar som provokationer. Den här gruppen heter No Remorse, som alltså betyder ''ingen ånger''. Det betyder att man inte anser att någon har anledning att ångra det som hände med judarna under andra världskriget. Den här gruppen uppträdde enligt många vittnen med klara rasistiska slagord. Det var hets mot folkgrupp. Det finns inget som helst tvivel om att detta inträffade den 20 november förra året. Det är uppenbarligen så att den nu gällande lagstiftningen inte räckte till för att Polisen skulle kunna gå in och lyssna på sångerna och uppträdandena och stoppa verksamheten. Den räckte inte heller till för att stoppa den här gruppen vid gränsen, trots att man visste att de sjöng sådana här sånger. Då är det bra att vi får dessa nya lagar. Men är inte det justitieministern säger till mig nu en signal till Polisen att det är möjligt att agera mera kraftfullt på lördag?
Fru talman! Jag sade tidigare till Johan Lönnroth att jag inte får uttala mig om ett enskilt fall. Jag har inte heller någon direktivrätt över exempelvis Polisen som myndighet. Min uppgift är att se på eventuella brister i lagstiftningen, och jag anstränger mig för att leva upp till den. Jag har noterat att det finns brister bl.a. när det gäller rasistisk grund för visst brottsligt beteende. Det har resulterat i att riksdagen nu har att ta ställning till detta som en straffskärpningsgrund. Vi har också noterat att det finns oklarheter i t.ex. utlänningslagen. Vi har försökt att komma till rätta med dem i den utvisningsutredning som innehåller betydligt mer än denna fråga. Den utredningen har Jag tycker att det är viktigt att alla vi som reagerar starkt mot rasismen riktar en uppmaning till dem som har samma uppfattning som vi att de skall reagera mot rasismen men inte låta sig provoceras.
Fru talman! Jag är ingen jurist, men jag har ändå förstått att om det är en ny lagstiftning på gång i en fråga brukar praxis anpassa sig till den nya lagstiftningen redan innan den har trätt i kraft. Låt mig ställa frågan så här i stället.

Fru talman! Johan Lönnroth kan inte heller få ett svar på detta. Jag har inte rätt att uttolka lagen. Det är ett sätt för mig att tala om hur lagen skall tillämpas. Detta blir en mycket egendomlig diskussion. Jag tror att den snarare kan skada saken än hjälpa den. Den kan ge intryck av att vi gömmer oss bakom formella regler. Men nu det är så att vi har formella regler som jag som statsråd i första hand är skyldig att följa. Däremot tycker jag att det är väsentligt att vi uttalar vårt klara avståndstagande från rasismen och att vi alla hjälps åt för att få till stånd regler som ger oss bättre möjligheter att angripa varje form av rasism i det svenska samhället.
Innan jag ger ordet till Johan Lönnroth vill jag också erinra om att kammaren inte får överlägga om lämpligheten eller rättsenligheten av myndighets avgörande i enskilt fall.
Fru talman! Jag försöker att undvika det. Men i fallet med fotbollshuliganerna som stoppades vid gränsen och i fallet med den stoppade demonstrationen i Lund hade väl regeringens agerande och de uttalanden som gjordes en effekt. Det är därför som jag undrar om det inte är betydelsefullt vad justitieministern säger. Om det sedan skall ske i egenskap av regeringsledamot eller i egenskap av politiker i största allmänhet kan jag inte bedöma. Men det måste ändå vara betydelsefullt att Gun Hellsvik på alla möjliga sätt talar om och stryker under att det vore önskvärt att de här grupperna stoppas nu på lördag. Jag är övertygad om det.
Fru talman! Så fort jag uttalar mig utanför hemmets fyra väggar kan det jag säger icke uppfattas som någonting annat än ett uttalande av justitieministern. Även om jag kan se andra skäl till att Johan Lönnroth gärna skulle se mig inför konstitutionsutskottet, och att man där skulle finna mig skyldig till avvikelser från de regler som gäller, tror jag ändå att Johan Lönnroth och jag har en gemensam syn på rasismen. Johan Lönnroth har nog också noterat att jag vidtar åtgärder lagstiftningsvägen. Det är det redskap jag har. Låt mig då fortsätta att vidta dessa åtgärder!

Fru talman! Agne Hansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att garantera fortlevnaden för den smalspåriga järnvägen Växjö-- Riksdagen har, som Agne Hansson mycket riktigt anger, på förslag av regeringen beviljat ett engångsbidrag på 3,7 miljoner kronor för smalspårets fortlevnad. Som förutsättning för utbetalning av bidraget angavs att det skall finnas möjlighet till en långsiktig överlevnad för verksamheten på smalspåret. Regeringen har prövat förutsättningarna för verksamheten. Berörda intressenter har numera gått samman och presenterat en överenskommelse om formerna för den fortsatta driften m.m. Regeringen fattade mot denna bakgrund beslut om utbetalning av bidraget till smalspåret den 21 april 1994.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag är mycket nöjd med det. Det hör ju till god etikett att alltid tacka för ett svar oavsett om man är nöjd med det eller inte och oavsett om det är positivt eller negativt. Jag tycker att det här är ett positivt, rakt och klart besked. Sedan jag ställde frågan har företrädarna för smalspåret fått utbetalningen. Det är ett mycket viktigt besked. Det kunde naturligtvis ha kommit tidigare, men det finns ingen anledning att diskutera det nu. Det var viktigt att det kom nu. Det är ett klart och tydligt besked till den konkursförvaltare som nu är på väg att realisera smalspårsjärnvägens tillgångar. Regeringen har prövat förutsättningarna för verksamheten, som det står i svaret. Det har också angivits tidigare i riksdagsbeslutet att man skall pröva och bedöma en långsiktig överlevnad för verksamheten på smalspåret. Jag har uppfattat svaret som ett klart och entydigt besked om att statsmakterna nu vill se fortsatt verksamhet. Dock är detta självfallet ett engångsbidrag, och det ligger därför inga ekonomiska åtaganden i det. Det är ändå ett viktigt politiskt besked, som är positivt både för dem som jobbar med den här verksamheten, som i sig är viktig för turismen och bygden, och för dem som nu jobbar med att ta fram konstruktionen för att lösa det här problemet. Tack för ett positivt och rakt besked!
Fru talman! Agne Hansson tycker inte att det finns någon anledning att diskutera tidpunkten -- han säger att det här kanske kunde ha skett tidigare. Jag vill i det sammanhanget bara erinra om att jag redan i budgetpropositionen 1992/93 föreslog riksdagen att anslå de här pengarna. Det skedde också. Regeringen beslutade redan den 18 juni 1992 att de här medlen skulle betalas ut, i första hand via Länsstyrelsen i Kronobergs län. Länsstyrelsen skulle då undersöka möjligheterna för en långsiktig överlevnad. Länsstyrelsen i Kronobergs län ansåg att de möjligheterna vid det tillfället var obefintliga. november 1992 förordnade regeringen att bidraget trots detta fick utbetalas direkt till bolaget, men under förutsättning att bolaget inom en viss tid hade träffat en ackordsuppgörelse med sina fordringsägare. En sådan ackordsuppgörelse kom aldrig till stånd, utan bolaget gick i stället i konkurs. Detta, fru talman, är bakgrunden till att det här ärendet fördröjdes.

Den bedömningen har regeringen redan gjort. Länsstyrelsens uppgift denna gång är därför bara att se till att vissa villkor i avtalet efterlevs.
Fru talman! Kommunikationsministern får inte uppfatta min kommentar angående tiden som direkt kritik. Jag håller med om att frågan nog har vunnit på att man verkligen har tagit tid på sig. Det rör ju sig om mycket pengar, och det är viktigt att de här pengarna kommer till rätt användning och att det finns en underbyggd verksamhet som är långsiktig och som kan fortsätta. Bättre sent än aldrig, säger ju ordspråket. I det här fallet tycker jag alltså att man har vunnit på att frågan och problemet har bedömts i sin helhet. Det finns desto mer av tyngd i ett besked där regeringen har gjort en sådan bedömning och också gett ett positivt besked till intressenterna.
Fru talman! Jag håller med Agne Hansson om detta. En viktig sak är att de här grupperna nu har enats. Man har hittat en gemensam målsättning, man har gått ut och kommer att erbjuda allmänheten ett vidare ägande, och man har hittat en bra form för att kunna fullfölja det här projektet.
Fru talman! Det värdefulla i det kommunikationsministern här har sagt är det tydliga beskedet till konkursförvaltaren som nu jobbar med det här ärendet om att han har att ta hänsyn till den syn som statsmakterna har i frågan. Det är viktigt att han inte, trots regeringens beslut om utbetalning av pengar, springer i väg och realiserar smalspårsjärnvägens tillgångar. Det skulle ju vara verkligt olyckligt. Men med de klara besked vi har fått i dag tycker jag att frågan har kommit en bit på väg mot en lösning även i det hänseendet.

Fru talman! Jan Erik Ågren har frågat mig vilken planering som gäller för det områdesbundna kustartilleriet längs Norrlandskusten.

Regeringen har tagit ställning till detta förslag i den budgetproposition som för närvarande behandlas av riksdagen. Regeringen uttalar där beträffande det områdesbundna kustartilleriet att inriktningen enligt försvarsbeslutet i allt väsentligt bör ligga fast. Vad gäller förband utanför de prioriterade områdena innebär detta att moderna artilleri-, robot och minförband bör kvarstå i organisationen. Förutsättningen för detta är dock självfallet att försvarsbeslutets ekonomiska grunder inte förändras. Överbefälhavaren har självfallet möjlighet att -- som i Försvarsmaktsplan 94 -- framföra förslag om förändringar av försvarsbeslutets inriktning. Lika självklart är att inriktningen endast kan ändras genom beslut av statsmakterna.
Fru talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret. Inför försvarsbeslutet 1992 framhölls som en av många viktiga saker att man skulle skapa lugn och arbetsro. Efter det har vi fått krispaket och annat som inte precis har underlättat. Målsättningen har ändå varit klar. Huvudinriktningen i 1992 års försvarsbeslut skall ligga fast. Bl.a. mot denna bakgrund har en del av det arbete som har pågått väckt en hel del oro hos MKN och förbanden längs Norrlandskusten. De utredningar som berör detta har pågått en tid och skapat oro inte bara i Härnösand utan också på andra håll. Positivt i detta sammanhang är att Ulf Ribbarts efterträdare till slut utsågs. Inriktningen i försvarsbeslutet ligger i allt väsentligt fast inför nästa försvarsbeslut. Norrlandskusten har fortfarande stor betydelse. Kan försvarsministern lova att det MKN vi har och den utbildning som kfm Härnösand ger kommer att bestå under denna försvarsbeslutsperiod enligt försvarsbeslut 1992?
Fru talman! Som jag sade i mitt frågesvar har regeringen en inriktning som utgår från att vi skall genomföra 1992 års försvarsbeslut så långt det över hvuvd taget är möjligt. Jag delar helt Jan Erik Ågrens uppfattning att försvaret behöver lugn och arbetsro, inte minst för att man skall kunna ge skattebetalarna den valuta för pengarna som de har rätt att kräva, dvs att planering och genomförande skall präglas av fasta förutsättningar. Problemet är emellertid att detta förutsätter, som jag också sade i mitt svar, att försvarsbeslutets ekonomiska grunder inte förändras. Det är min bestämda förhoppning att förutsättningarna för Försvarsbeslut 92 kommer att hålla. Om detta sker har vi goda möjligheter att genomföra försvarsbeslutet. Vad som är särskilt viktigt i detta avseende är naturligtvis att det inte kommer några nya krispaket och att det priskompensationssystem som är grundläggande för försvarets planering inte kommer att förändras i försämrande riktning.
Fru talman! Det är helt klart att förändringar behövs. Framtidsinriktad planering är nödvändig. Det är viktigt att vi får valuta för de pengar som vi lägger ned på försvaret. Men det är också viktigt att de som vill ägna sig åt denna uppgift vet att de har en trygg sysselsättning, så att det är rimligt att kosta på utbildning och annat för denna. Jag vill tacka försvarsministern för ett positivt och klart svar som förhoppningsvis tar bort en del av den oro som har funnits om vad som skall hända utmed Norrlandskusten i dessa frågor.
Fru talman! Får jag avslutningsvis säga att jag inte har tagit några initiativ för att förändra försvarsbeslutet vad gäller den fråga som Jan Erik Ågren har tagit upp. Självfallet kommer vi också framdeles, enligt min bedömning, att behöva ett effektivt försvar längs Norrlandskusten. Men jag vill än en gång understryka att detta förutsätter att den ekonomiska inriktningen i 1992 års försvarsbeslut kan fullföljas.
Fru talman! Jag vill rikta ett tack till försvarsministern för svaren. Jag hoppas att vi skall kunna fullfölja det här på det sätt som det var tänkt.

Fru talman! Margareta Israelsson har frågat mig om vilka förändringar i delegationens sammansättning som jag är beredd att göra för att patienternas intressen skall tillvaratas på ett bättre sätt. Riksdagen har den 29 mars 1994 beslutat att ett förändrat ersättningssystem för vuxentandvård skall införas. Regeringen har den 20 januari 1994 beslutat om en samordningsdelegation för att samordna förberedelser, genomförande samt uppföljning av den av riksdagen beslutade reformen. I den översyn av tandvårdsförsäkringen som ledde fram till rapporten Premietandvård -- en effektivare tandvårdsförsäkring framförs bl.a. att en så omfattande förändring av ersättningssystemet, som då föreslogs, kräver en samordning av förberedelser, genomförande och uppföljning samtidigt med att berörda myndigheter, huvudmän, intresseorganisationer och vårdgivare själva fullgör de uppgifter de har inom sina respektive ansvarsområden. Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna har t.ex. ansvaret för en stor del av förberedelserna och insatserna. Regeringen avser att ge Riksförsäkringsverket i uppdrag att göra en första mer sammanfattande utvärdering av det förändrade ersättningssystemet inom de närmaste åren. Enligt sina direktiv skall delegationen syfta till att skapa en gemensam ram och goda förutsättningar för planeringen inom området. Delegationen skall även kunna initiera vissa centrala aktiviteter. För reformens genomförande kommer att finnas vissa medel för att stimulera och främja sådan utveckling inom tandvården som är av intresse för sjukförsäkringen, t.ex. stöd till projekt vars resultat bedöms kunna komma en större krets av vårdgivare till del. Delegationen skall bereda dessa ärenden för beslut av regeringen. Delegationens sammansättning återspeglar delegationens uppgifter. Den består av företrädare för olika myndigheter och vårdgivare. Som sakkunniga har till delegationen också knutits företrädare för andra organisationer i vården som Avslutningsvis vill jag framhålla att fem av de nio ledamöterna i delegationen företräder statens och patienternas intressen, medan övriga fyra kan sägas företräda vårdgivarintressen. Jag anser därför att några ändringar i delegationens sammansättning inte är motiverade.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Fem av de nio ledamöterna i delegationen företräder statens och patienternas intressen, sade statsrådet. Man kan räkna på det här på litet olika sätt. Ordföranden är i och för sig en tandläkare som nu är riksdagsledamot. Jag tror att han kommer att göra ett utmärkt arbete. Men enligt vad jag har förstått så lämnar han riksdagen snart, och jag vet inte riktigt vem han då företräder. Utöver honom ingår två representanter för Riksförsäkringsverket. Det är bra att de ser efter hur försäkringen följs. Men sedan finns det representanter för Tandläkarförbundet och Lanstingsförbundet. I det avseendet spelar Landstingsförbundet en dubbel roll. Det kan jag instämma i. Landstingsförbundet är dels vårdgivare, dels ibland företrädare för skattebetalare. Socialstyrelsen företräder i någon mån tandhälsan. Från socialdemokratiskt håll känner vi en viss oro inför delar av den här försäkringen, vilket vi också har uttryckt i reservationer i samband med att det nya systemet antogs. Det handlar om det vårdavtal som tandläkaren har stor beslutande makt över i premietandvårdssystemet. Det handlar också om tandläkarens rätt att fritt sätta priser inom den reviderade åtgärdstaxan. Vidare handlar det om högkostnadsskyddet, som i den nya tappningen inte skyddar patientens utgifter. Jag tycker att det skulle vara betydelsefullt om den här delegationen på ett bättre sätt kunde fundera över hur patientens intressen skall tas till vara. Om jag får uttrycka mig litet skämtsamt, så undrar jag om inte Karius och Baktus också borde ha en plats i delegationen.
Fru talman! Vi har förstås övervägt att även låta dessa två förtjänstfulla personer få representation i delegationen. Till slut har vi dock efter moget övervägande stannat för att inte föreslå det. Det är möjligen en ståndpunkt som Margareta Israelsson också skulle komma fram till efter noggrant övervägande. Man kan förstås diskutera hur en sådan här delegation skall sammansättas, men vi har gjort den bedömningen att det har varit viktigt med en samordningsdelegation som ägnar sig åt dessa frågor och att det finns en övervikt av dem som så att säga företräder allmänintresset. Jag hoppas förstås att även de som företräder andra intressen till syvende och sist har patienternas bästa för ögonen. De frågor som togs upp av Margareta Israelsson är frågor som jag utgår från att delegationen kommer att ta upp. Dessutom kommer vi alla naturligtvis att ha anledning att följa utvecklingen, även på de områden som Socialdemokraterna har redovisat viss tveksamhet inför i samband med ställningstaganden till själva propositionen.
Fru talman! Man kan säga att flertalet av de representanter som finns i denna delegationen -- åtta av nio -- ändå är tandläkare eller företräder vårdgivarintressen. Jag undrar hur den vanliga människans funderingar skall komma fram och hur det skall gå när man inte kan komma med förslag. Vi som här representerar människorna kommer ju inte att kunna ha synpunkter. Det blir delegationen och sedan regeringen som beslutar. Finns det möjlighet att få fram ett vårdavtal där patienten har inflytande? Blir det en fri prissättning som inte bara sker med utgångspunkt från de intressen som vårdgivaren har av att tjäna pengar? Avslutningsvis: Är det möjligt att man när det gäller högkostnadsskyddet tänker på patientens situation och utgifter?
Fru talman! Margareta Israelsson lägger i sin genomgång i den senaste repliken ihop de som har en viss utbildning och de som representerar vissa intressen. Det som gäller är det som sades i den tidigare genomgången. Det är ingen större nackdel att känna till verksamheten i detta konkreta fall. Det nya systemet är inte tillkommet för att gynna vårdgivaren. Det är tillkommet för att det skall kunna bli en bättre tandvårdsförsäkring som bättre stimulerar till tandhälsa. I och med det tar man bättre till vara patienternas och samhällets intressen -- samhället har ju intresse av både ekonomi och tandhälsa. För närvarande finns det ett överskott på tandläkare. Överskottet riskerar att bli större under kommande år. Därför tror jag att patientens ställning kommer att förstärkas under den här perioden. Det är klart att detta är frågor som kommer att uppmärksammas i den allmänna debatten utöver det som sker i delegationen.
Fru talman! Regeringen föreslår en minskad tandläkarutbildning och som en följd av det blir det färre tandläkare. Jag undrar om det skapar större förutsättningar för patienten att komma till tals. Jag är inte alldeles säker på det. Vi har från socialdemokratiskt håll varit positiva till reformeringen. Vi är helt överens om att det behöver sparas pengar också inom detta område, men de besparingar som skall ske får inte ske på ett sådant sätt att patienten hamnar i en underlägsen position gentemot tandläkaren. Jag vill upprepa de tre orosmomenten: vårdavtalet i premietandvården, den fria prissättningen i den reviderade åtgärdstaxan och patienternas kostnader i det nya förslaget till högkostnadsskydd. Jag hoppas att statsrådet tar till sig detta.
Fru talman! Jag kan försäkra Margareta Israelsson om att jag även den här gången lyssnar, liksom jag har gjort tidigare. Jag talade om att det skulle bli en förstärkt position för patienterna och en försvagad position för vårdgivarna i relationen dem emellan. Då tänkte jag på utformningen av systemet och inte minst på att vi rimligen kommer att ha ett tandläkaröverskott. Jag befarar att det kommer att bli ett överskott, med tanke på att kåren kommer att vara mycket betydande under de kommande åren, trots det förslag som regeringen nyligen har lagt fram om att minska utbildningen. Jag hade häromdagen nöjet att lyssna på en av de internationellt mest framstående experterna. Denne framförde uppfattningar som var än mer drastiska än de som jag själv brukar framföra när jag pekar på överskottet av tandläkare. Även om det blir en minskning på detta område tror jag att vårdgivarna -- i ett läge då det kommer att finnas två olika system att välja mellan -- kommer att få anpassa sig ganska kraftigt till patienternas önskemål.